Fru talman! John Andersson har tydligen inte lyssnat på debatten mellan Jan Fransson och mig. Men jag tyckte ändå det var bra att han tog upp samma fråga som Jan Fransson, för jag hade inte replikrätt gentemot honom och kan nu ge samma svar till John Andersson. Han säger precis som Jan Fransson att folkpartiet säger att ingen avverkning skall få ske som strider mot naturvårdens och rennäringens intressen. Det är också vad man har spritt ut i tidningar, bl.a. uppe i Västerbotten. Men folkpartiet säger att detta skall gälla i avvaktan på en säkerställandeplan. Vi vill alltså ha fram en sådan plan, och när den är framme visar det sig också, John Andersson, vilka arealer det är fråga om. Sedan är det självfallet så att enskilda markägare skall få ersättning. Vi har anvisat medel bl.a. genom överföring från domänfonden till naturvårdsfonden för markbyten. Dessutom har vi föreslagit högre anslag än vad socialdemokraterna har redovisat i sin budget. Nu hoppas jag att jag inte skall behöva svara på den här frågan mer.
Fru talman! Då kan jag vara mycket kort i min replik. Jag skulle vilja ställa en fråga till Lars Ernestam.

Så skulle det bli om Lars Ernestam och folkpartiet fick som ni ville. Det skulle i stort sett bli ett totalstopp för skogsavverkning ovanför Örnsköldsvik.
Fru talman! Vid en säkerställandeplan får naturligtvis alla göra avkall på sina önskemål. Det gäller samerna, det kan gälla naturvården, och det kan gälla markägarna. En säkerställandeplan innebär ju att man sammanväger alla intressen. Därför är det resonemang som John Andersson för helt orimligt.
Fru talman! Så lätt skall inte Ernestam komma undan den här frågan. Ni hävdar att det skall finnas en vetorätt mot avverkning till dess att man fått säkerställandeplaner. Den vetorätt ni föreslår innebär att om samerna eller naturvårdens företrädare säger stopp kan det inte förekomma några skogsavverkningar från Örnsköldsvik och norrut — det är nämligen vinterbetesland och sommarbetesland för renarna. Det är innebörden av det förslag ni ställer. Undra då på att man nu så långt ned i vårt län som kring inlandsbanan säger att ett bifall till folkpartimotionen skulle verka som en död hand över våra bygder. Jag misstänker att folkpartiet och Lars Ernestam inte har varit medvetna om vad förslaget innebär.
Fru talman! Jag nödgas förlänga debatten ytterligare. Jag har nyss sagt att ett säkerställandeprogram innebär en sammanvägning av olika intressen, och därför får vårt förslag inte de konsekvenser som John Andersson befarar. Det kan bli fråga om rimliga områden, och de kommer dessutom att bli bedömda efter de ekonomiska resurser som finns att inlösa dem t.ex. Vi kan hålla på hur länge som helst och diskutera det här. Ett säkerställandeprogram innebär att det görs en sammanvägning, och när säkerställandeprogrammet är fastställt har inte samerna någon vetorätt längre. Det gäller att få klarlagt vilka områden som skall undantas, och när det är gjort får alla parter finna sig i det.
Fru talman! Men snälla Ernestam, jag måtte väl ändå kunna läsa innantill! Det står i folkpartireservationen: ”I avvaktan på ett säkerställandeprogram bör några avverkningar inte ske om naturvårdens eller rennäringens företrädare motsätter sig dessa.” Jag har talat om att de områden detta gäller sträcker sig ned till Örnsköldsvik. Efter ett riksdagsbeslut i enlighet med folkpartiets reservation måste det väl bli stopp för avverkning i morgon, och hur många år tar det sedan innan vi får ett säkerställandeprogram? Hur skall Lars Ernestam lösa problemen med ett tvärstopp i skogsbruket fram till dess att detta program föreligger? Det måste ju handla om två tre år innan planerna är klara. Under den tiden får inget skogsbruk ske i praktiskt taget hela norra Norrland!
Fru talman! John Andersson fortsätter att misstolka reservationen, och det får han väl göra. Han tycks ha åsikten att det skall ta en mycket avsevärd tid att få fram ett säkerställandeprogram. Det tror inte jag — det beror naturligtvis på vilka ambitioner man har. Men enligt vad vi har hört förut under den långa debatt vi haft är mycket på gång på det här området, och jag tror inte det skulle behöva dröja förrän man kunde sammanväga intressena till ett säkerställandeprogram. Det skulle kunna ske inom en mycket rimlig tid. Men nu kommer jag inte att debattera det här mer med John Andersson.

Fru talman! Frihandeln och frihandelssystemet är utan tvivel en av 4 december 1985 hörnstenarna för det svenska välståndets utveckling. Det är väsentligt med ett väl utbyggt frihandelssystem för att små stater med ett välutvecklat näringsliv skall kunna bibehålla sin välfärd. Det är självfallet även viktigt att man kan bibehålla en fri konkurrens på lika villkor och en fri etableringsrätt mellan alla upptänkliga former av företag. Detta måste så långt det över huvud taget är möjligt även gälla utländska företag. Utländska företag i Sverige står för en betydande sysselsättning, är ofta nog lönsammare än motsvarande svenska företag och har som grupp betraktat stått för färre uppsägningar än motsvarande svenska företag. De har kort sagt skött sig väldigt bra i Sverige. När vi nu behandlar frågan om prövning av utländska förvärv av svenska företag talar starka intressen för att vi bör se till att utländska företag får rimliga möjligheter att även förvärva svenska företag. Den kontroll som i dag skall ske enligt lagen om förvärv av svenska företag har till syfte att se till att allmänna intressen icke kommer allvarligt till skada, om ett utländskt företag eller utländska personer köper ett svenskt företag. Den handläggning som sker hos länsstyrelserna och regeringen är enligt vår uppfattning i många fall alltför långdragen och leder till betydande skada. Detta kan många gånger uppfattas som ett handelshinder och kan ses som en form av utpressning gentemot dem som försöker köpa ett svenskt företag. Om behandlingen av sådana ärenden blir långdragen kan den personal som är anställd i det svenska företaget få lida både psykiskt och på annat sätt, eftersom man inte vet om det företag man arbetar i kommer att förvärvas av det utländska företaget eller kvarstå i svensk ägo. Många investeringar som borde göras blir uppskjutna, och ett osäkert läge inträder, som är till skada för företaget som sådant. Vi har i näringsutskottets betänkande nr 4 stött en motion med krav på att man skall försöka få en maximering av handläggningstiden till tre månader. Vi har erfarit att handläggningen i exempelvis vårt västra grannland Norge sker väsentligt snabbare än vad som ofta är fallet i Sverige. Vi tycker därför att det är utomordentligt angeläget att handläggningstiden maximeras till tre månader för att undvika de skador som en längre handläggningstid kan leda till. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen i näringsutskottets betänkande 4.

Herr talman! Folkpartiet anser att ansökningar om förvärvstillstånd skall prövas inom tre månader efter att de har inkommit, och det gör vi av följande skäl. I dagsläget tar en prövning ofta längre tid än tre månader, och det utnyttjas stundtals av prövningsmyndigheten, enligt vad som har framkommit i Industriförbundets undersökningar, till att ställa krav på företagen — krav 149 som inte fanns angivna såsom rimliga att ställa när lagen antogs. Sverige är ett land som har många internationella företag. Vi är beroende av att de företagen har möjligheter att investera i andra länder. När de gör det, gör de säkert stor nytta också i de länderna, och den verksamhet som de bedriver är till gagn inte bara för vårt land utan också för de länder där de är verksamma. På precis motsvarande sätt har vi anledning att se positivt på att utländska företag kommer till Sverige och driver verksamhet här. För att de skall kunna göra det måste de investera. Därför bör vi inte ställa upp andra krav när det gäller utländska företags möjligheter att investera i Sverige och att här förvärva företag än vad vi anser att andra länder kan ha rimlig anledning att uppställa för svenska företag i deras resp. länder. Vi tycker därför att det är fullt rimligt att, som anförs i reservationen, begränsa den tid under vilken en ansökan skall prövas till tre månader. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Först ber jag att få yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 4. Det är socialdemokraterna, centern och vpk som står bakom majoritetsskrivningen i betänkandet, och det är alltså moderaterna och folkpartiet som har reserverat sig. Det finns en lag om prövning av utländska förvärv av svenska företag, och moderaterna och folkpartiet vill att denna prövning skall ta maximalt tre månader. De allra flesta prövningarna tar nu kortare tid än tre månader. Per Westerberg och Hadar Cars bör dessutom lägga märke till att alla de ärenden som har avgjorts under 1985 har tagit kortare tid än tre månader. Det är inte bara för skojs skull som denna lag har tillkommit, utan den har tillkommit för att skydda väsentliga svenska intressen. Utskottsmajoriteten har den uppfattningen, att om prövningen skulle ta mer än tre månader må det vara hänt om det skyddar svenska intressen. Vi har rätt att kräva av dem som tillämpar lagen att de sköter sitt jobb på ett ordentligt sätt. Såvitt jag förstår har reservanterna inte i reservationen ifrågasatt lagen som sådan, och därför är det svårförståeligt att de vill sätta en tidsgräns. Under 1985 gjordes alltså icke en prövning av ett ärende som tog mer än tre månader. Om man i lagen skriver in att maximitiden skall vara tre månader kan det innebära att regeringen eller underlydande organ anser sig ha rätt att ta dessa tre månader i anspråk, även om ärendet med litet god vilja skulle kunna avgöras snabbare. Lagen behövs, eftersom vi i Sverige behöver skydda oss i vissa fall. Det är ibland svårt att komma till tals med multinationella företag. Viktiga regionalpolitiska aspekter eller industripolitiska avgöranden kan komma in i bilden. Ett unikt tekniskt kunnande i Sverige kan riskera att gå förlorat i uppköpssituationer. Det kan också komma in säkerhetsoch beredskapsfrågori bilden. Därför behövs lagen, och därför skall prövningen ta den tid som är nödvändig. I övrigt hänvisar Per Westerberg i sitt inlägg till frihandelsprincipen. Den innebär, såvitt jag förstår, ingen som helst automatisk rätt att köpa upp andra länders företag. Frihandelsprincipen innebär i själva verket ett understrykande av att det skall vara möjligt att producera i ett land och sälja i ett annat land på lika villkor. Det är det Sverige som frihandelsland har all anledning att värna om. Vi har samma anledning att värna om en viss kontroll över att viktiga svenska företag icke köps upp av multinationella storföretag; i varje fall om man kan misstänka att det leder till betydande nackdelar för Sverige. Med detta, herr talman, ber jag än en gång att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan.

Herr talman! Lagen tillkom på förslag av dåvarande industriministern Nils G. Åsling och har, som så riktigt sades av Lennart Pettersson, till uppgift att skydda svenska intressen. Vi har inte från reservanternas sida ifrågasatt det. Våra partier stödde lagen när den antogs. Men vad det hadlar om nu är om prövningen av förvärvsansökningar skall göras inom tre månader. Nu säger Lennart Pettersson att så har skett under hela 1985. Utmärkt, det visar betydelsen av att man har frågan under kontroll, att både denna kammare och organisationer som Industriförbundet bevakar vad som händer. Att vi är så tveksamma till att låta tiden sträcka sig utöver tre månader beror just på att myndigheten då kan utnyttja den tiden för att utöva press på det utländska företaget. Man kan ställa upp vissa förutsättningar som det företaget skall uppfylla under en längre tidsperiod, krav som inte normalt skulle anses rimliga. Genom att skjuta på den tidpunkt då beslutet fattas kan pressen på det företag som man önskar förvärva ökas ytterligare. Det tycker vi är ett oriktigt förfarande, ett förfarande som inte gynnar våra möjligheter att få utländska företag att etablera sig i Sverige. Det är möjligen där, Lennart Pettersson, som våra åsikter i grunden skiljer sig. Vi tycker nämligen att det är önskvärt och riktigt att, på samma sätt som svenska företag investerar och bygger ut i andra länder, utländska företag ges likartade möjligheter att utan särskilt besvärande förhållanden etablera sig i Sverige. Det är det vår reservation handlar om. Jag kan bara beklaga att Lennart Pettersson har en sådan liten tilltro till sin regering att han tror att om man föreskrev att ansökningshandlingarna skulle behandlas inom tre månader skulle regeringen uppfatta det som att ärendena kunde dras i ännu längre långbänk.

Herr talman! Det finns fall som har förhalats då det gällt tillstånd att få köpa svenska företag. Jag diskuterade så sent som denna morgon med en företagsledare för ett större företag, som just hade fått erfara en förhalning på åtta månader. Enligt hans uppgift hade ärendet avgjorts i år. Det skulle möjligen strida mot Lennart Petterssons uppgift, men det är i och för sig en bisak. Men det finns andra företag som redan har lämnat in ansökningar, vilka har behandlats under betydande tid och där tiden delvis har utnyttjats för att ställa ett antal krav på dem som kan ifrågasättas både ur frihandelssynvinkel och med tanke på möjligheten för svenska företag att etablera sig på främmande marknader. Men frihandel innebär inte enbart att vi skall kunna öppna gränser för själva handeln. Det är även mycket viktigt att kunna föra ut dotterbolag till andra länder, att kunna ha nära kontakter, att kunna producera och ge service till verksamhet i andra länder. Det är inte fråga om att vi vill minska skyddet för svenska intressen. Vi tycker bara att det finns en gräns för hur länge arbetet med prövningen skall behöva fortgå. Vi vet genom erfarenheterna från vårt västra grannland att det går bra med ett snabbt avgörande. Därför borde tre månader räcka till.

Herr talman! Jag konstaterar att Per Westerberg och Hadar Cars icke har kunnat påvisa några väsentliga nackdelar med lagstiftningen. Ni säger själva att ni vill ha kvar lagen och ni säger också att det är rätt att granska utländska företags förvärv av företag i vårt land. Vi tycker därför att detta är något av en okynnesreservation, om man därtill lägger att de prövningar som gjorts i år samtliga har hållit sig inom tremånadersgränsen. Jag vill än en gång påpeka att det inte som en följd av den frihandelsprincip vi står bakom skall finnas en automatisk rätt för utländska företag att köpa upp svenska och tvärtom. Jag, liksom en majoritet i riksdagen, är fullt införstådd med att andra länder håller ett öga på svenska företags förvärv av företag i andra länder. Det skall man acceptera därför att i den alltmer internationella ekonomiska samvaron finns det vissa tunga företag, som är viktiga för ett lands ekonomiska oberoende, och man vill inte att de automatiskt skall komma i andra länders ägo i alltför stor utsträckning. Därför skall man värna om dem. Däremot har utländska företag rätt att etablera sig i Sverige utan att för den skull köpa upp svenska företag. Det är självklart, och där vill vi inte ha några som helst inskränkningar. Det har vi sagt vid flera tillfällen.

Tvärtom behövs det en flexibilitet, och som regel är myndigheterna så snabba att de normalt inte behöver utnyttja den tremånadersgräns som ni vill införa.
Herr talman! Detta är definitivt inte en okynnesreservation. Det finns klara olägenheter och det finns ett antal fall där tiden för handläggningen har varit oacceptabelt lång. Det är inte bara fråga om långa förhandlingar där man ställer krav på företagen som icke varit förutsedda i lagstiftningen. Det är fråga om en handlingsförlamning i svenska företag som är föremål för uppköp - en förlamning som förhindrar investering. Personal hålls i ovisshet. Jag tror att alla som sysslat med affärer är väl medvetna om att sådana här ärenden skall handläggas utomordentligt snabbt. Exempel från andra länder visar att det går att handlägga ärendena snabbt. En tid av tre månader är = Prot. 1985/86:44 ytterst lämplig. 4 december 1985
Herr talman! När Per Westerberg säger att handläggningstiderna varit oskäligt långa är det bara ett bevis på att han ser dessa frågor enbart ur de utländska företagens synvinkel. Han borde också ägna en liten tanke åt de svenska skyddsintressen som lagen är till för att försvara. Om Per Westerberg dessutom insinuerar att regeringen i sin handläggning skulle ha gått utöver de föreskrifter som lagen stipulerar, kan han lämpligen anmäla den typen av ärenden till konstitutionsutskottet, så att vi får en prövning där. Det skulle var intressant att se om Per Westerberg vill fullfölja ärendet på det viset. Jag kan bara understryka att det har skett en allt snabbare handläggning av ärendena under senare tid, och jag tycker verkligen att reservanterna också ur den synpunkten borde vara nöjda. Det går snabbare och snabbare att hantera dessa frågor.
Herr talman! Det har förekommit ett antal ärenden som har tagit alltför lång tid, det tycker jag Lennart Pettersson kunde erkänna. Att man inte skall kunna klara denna handläggning på tre månader begriper jag inte. Det finns inga klara, entydiga skäl till att det inte skulle kunna gå, det har den här debatten visat.

Herr talman! I frågan om de politiska blockens syn på vilka grundförutsättningar som skall finnas för arbetsförmedling i Sverige innebär inte det nya betänkandet från arbetsmarknadsutskottet några nyheter. Det är klart var borgerligheten och socialdemokratin står. Det är bara att beklaga att beredningen av dessa ärenden, som gjordes inom AMS-kommittén, inte ledde till att socialdemokraterna vågade i praktisk handling dra konsekvenserna av erfarenheterna av hur dåligt lagstiftningen om den offentliga arbetsförmedlingen fungerar. Verkligheten visar oss att den generaldirektör som nu har suttit i ett antal år faktiskt har tagit en mängd initiativ på många områden inom AMS-verksamheten och även inom arbetsförmedlingsdelen. Han har gjort samma erfarenheter som de borgerliga partierna i deras reservation till utskottsbetänkandet, nämligen att det behövs väsentliga 153 Om man, herr talman, ser till vad som i dag händer ute på arbetsmarknaden, så kan man konstatera att AMS försöker förse arbetsmarknaden med en förbättrad arbetsförmedlingsfunktion. Man nyskapar snabbförmedling, förmedling av korttidsjobb, och man förbereder sig för att arbeta med specialförmedling och mer avancerad rekryteringsservice till företagen. Ute i näringslivet har man sedan ett antal år tillbaka också börjat ägna sig åt arbetsförmedling. Det enkla skälet härför är att det är det enda sättet att klara försörjningen med kvalificerad personal. ASEA är ett bra exempel på detta område. Under ett antal år gav man varje anställd ett arvode på 3 000 kr., om han eller hon lyckades hjälpa företaget att rekrytera en tekniker. På många andra områden ser vi hur verkligheten slår ut den lagens bokstav som arbetsförmedlingslagen ställer upp. Vi reservanter kan bara konstatera att det behövs en förändring av arbetsförmedlingslagen och att det krav på förnyelse och förändring som verkligheten ställer gradvis håller på att uppfyllas. Det vi beklagar, herr talman, är det förhållandet att socialdemokraterna varken i AMS-kommittén eller i utskottet vågat sträcka sig längre än till ett starkt nedtonat erkännande av att det behövs förändringar. I AMS kommittén sade man att det behövs en språklig översyn av arbetförmedlingslagen, och i utskottsbetänkandet skriver majoriteten att man har erfarit att regeringen avser att verkställa en översyn av lagen. Från minoritetens sida kan vi bara konstatera att det är bra att en förändring är på gång och att intentionerna bakom den reservation som finns fogad till utskottets betänkande med stor sannolikhet kommer att vara förverkligade inom en icke alltför fjärran framtid. Den enda fråga jag har, herr talman, är till kammarens socialdemokrater, och den är enkel: Varför vågar ni inte i klartext säga att vi i dag har en föråldrad, förstelnad och utomordentligt hämmande lagstiftning i form av arbetsförmedlingslagen och att den faktiskt behöver förändras? Jag tycker att det skulle vara välgörande om majoritetens talesman i den här debatten gav det erkännandet. I övrigt, herr talman, vill jag bara säga att enligt vad jag har erfarit vid samtal med övriga som står bakom huvudreservationen avser i alla fall inte vi att begära någon votering på detta betänkande.

Herr talman! Det svenska samhället förändras successivt från att ha varit ett strikt formellt samhälle till att medge ökad valfrihet för de enskilda människorna. Den utvecklingen sker inte drastiskt, utan den går framåt med ganska små steg, men vi upplever i dag en större valfrihet och ett större förtroende för att enskilda människor själva kan välja vad som passar dem bäst. Vi har fått uppleva litet grand av det, tycker jag, i dagens debatt om barnomsorgen. Man tillåter ändå vissa alternativ, låt vara att majoriteten motvilligt låter utvecklingen gå framåt. Men mer av valfrihet i det svenska samhället är på väg inom alla sektorer. Det skall man acceptera. Det är positivt. Herr talman! Under de senaste tio åren har arbetsförmedlingarna tillförts fler och fler arbetsuppgifter. En stor del av arbetsförmedlarnas tid åtgår till administration av de arbetssökande, administration och kontroll av arbetslöshetsersättning samt verkställande av de former av statliga stödåtgärder som regering och riksdag anvisar.

I många fall kommer de svagaste på arbetsmarknaden i kläm — handikappade, långtidsarbetslösa, osv. Arbetsförmedlarnas tid räcker inte till alla de jobb som de skall utföra. Herr talman! Alla instämmer i påståendet att en effektiv förmedling minskar behovet av resurskrävande sysselsättningsåtgärder. Mot den bakgrunden är det svårt att förstå motståndet mot att utreda möjligheterna till parallella förmedlingsformer inom vissa områden. Det är helt självklart att en välskött statlig arbetsförmedling med starka lokala enheter skall vara grunden för förmedling av arbete och för att effektuera de stödåtgärder som regering och riksdag anvisar. Eftersom den nu 50 år gamla arbetsförmedlingslagen inte till alla delar fyller nutidens krav bör det finnas utrymme för en översyn av lagen. Den får då inte innebära enbart — som utskottet säger — en redaktionell översyn, utan arbetsförmedlingarnas totala arbetsuppgifter bör belysas. AMS-kommitténs synpunkt, att det råder en viss osäkerhet om arbetsförmedlingslagens innebörd och räckvidd, ger väl också stöd för en förutsättningslös översyn. Folkpartiet följer upp den reservation som vår representant i AMS kommittén avlämnat. Utgångspunkten är nu som då att nya specialområden på arbetsmarknaden har särskilda behov och kräver särskilda insatser. Dessutom finns sedan lång tid tillbaka krav på att artistoch kulturförmedling borde få skötas även av andra än de statliga förmedlingarna. Därtill kommer att vissa former av arbetsförmedling sker på olika områden i samhället utan att politikerna har reagerat. Utskottsmajoritetens rädsla för förändringar vittnar om ett föråldrat synsätt, som inte finns hos den personal som skulle påverkas av en eventuell ändring av lagen. Många arbetsförmedlare skulle känna stimulansen av att det finns positiva alternativ. En uppluckring av förmedlingsmonopolet skulle också tvinga fram önskvärda organisationsförändringar inom förmedlingsverksamheten — förändringar som skulle hälsas med glädje av den personal som har att jobba med de här frågorna. Folkpartiet vidhåller att en förutsättningslös utredning ligger i tiden och bör genomföras skyndsamt. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 1 av Elver Jonsson m.fl.

Herr talman! Arbetsförmedlingslagen har diskuterats i den s.k. AMS kommittén. Den socialdemokratiska majoriteten förordade där en viss översyn, som skulle ha till syfte att — som det heter — ge ökad klarhet och rättssäkerhet. Centern, folkpartiet och moderaterna stannade för en förutsättningslös översyn, som skulle ha till syfte att skapa en effektiv platsförmedling. Vid översynen skulle det rationella eller icke-rationella som ligger i den monopolställning som AMS i praktiken har fått kunna fritt utvärderas och övervägas. Centerpartiet finner det rimligt med en förutsättningslös översyn av arbetsförmedlingslagen. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 1. I reservation 4 tar centerpartiet upp frågan om den allmänna platsanmälan till arbetsförmedlingen. Den allmänna platsanmälan innebär ett administrativt merarbete för såväl företagare som arbetsförmedlare. Ett stort antal platser är redan i praktiken tillsatta innan arbetsförmedlingarna får anmälan om ledig plats. Det rationella i en allmän platsanmälan bör därför utvärderas. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Vi i vpk har samma uppfattning som de socialdemokratiska motionärerna beträffande behovet av omedelbara åtgärder mot olaga arbetsförmedling. AMS har som tillsynsmyndighet under senare år visat ett avtagande intresse för att arbetsförmedlingslagen efterlevs, och det annonserasi dag öppet och ogenerat om förmedling avs.k. grå eller svart arbetskraft. Den olaga arbetsförmedlingen är oacceptabel av flera skäl. För de arbetssökande innebär denna arbetsförmedling att de i stort sett blir rättslösa, utan hjälp av de villkor som samhället och arbetsmarknadens parter har ställt upp. För de seriösa företagen innebär den att konkurrenssituationen försämras. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3. Jag kommer dock inte att begära votering beträffande denna reservation. När det gäller obligatorisk platsoch arbetsförmedling anser vi att regeringen bör lägga fram förslag om obligatorisk arbetsförmedling och förbud av åsiktsregistrering m.m. Som bakgrund till detta ställningstagande vill jag anföra följande. Det står i dag arbetsgivare fritt att avgöra vem som skall anställas. Varken fackföreningar eller arbetsförmedlingar har härvidlag något som helst inflytande. Trots att arbetsförmedlingarna t.ex. under senare år har prioriterat äldre och handikappade har det varit mycket svårt att placera dessa människor på de lediga arbetena. Utskottet delar vpk:s uppfattning att det bör vara arbetsförmedlingens och de fackliga organisationernas sak att avgöra vem som skall få ett visst arbete. Den obligatoriska arbetsförmedling som utskottet förordar måste därför utformas så att en arbetsgivare inte kan avvisa en sökande som arbetsförmedlingen anvisar. En sådan ordning skulle också motverka den typ av informella yrkesförbud och andra former av svartlistning som förekommer. Utskottet anser emellertid i likhet med vpk att den senaste frågan är så allvarlig att en särskild lag som förbjuder åsiktsregistrering, personundersökning och svart listning av arbetare är påkallad. Prot. 1985/86:44 Arbetsköparna ”plockar russinen ur kakan”, vilket förstärker utslagning 4 december 1985 och utsortering på arbetsmarknaden. Uppdelningen i A-, B och C-lag. 0 påskyndas. I dag drabbas främst kvinnor, ungdom och andra som inte passar in i arbetsköparnas rekryteringsmodeller. Vpk anser att det inte kan vara arbetsköparna som skall bestämma vem som skall anställas. Det helt avgörande inflytandet skall ligga hos samhället och de arbetandes organisationer. En obligatorisk arbetsförmedling skulle möjliggöra detta. En obligatorisk arbetsförmedling skulle även göra det lättare för kvinnor att komma in på fler yrkesområden. Särskilt i tider av stor arbetslöshet har en sådan reform betydelse. Det är speciellt viktigt att det då kan bedrivas en arbetsmarknadspolitik som inte skapar kategoriarbetslöshet. Att alla ledigförklarade arbeten obligatoriskt förmedlas av arbetsförmedlingen kommer att kunna stärka jämlikhetsoch solidaritetsaspekterna och motverka utslagning och hänsynslös utsortering av människor från arbetslivet. Därmed vill jag också yrka bifall till reservation 5. Jag kommer inte heller i fråga om denna reservation att begära votering.

Herr talman! Sättet på vilket arbetsförmedling skall bedrivas i vårt land regleras dels i arbetsförmedlingslagen, dels i konventioner antagna av internationella arbetsorganisationen, ILO, vilka Sverige ratificerat. Enligt arbetsförmedlingslagen får arbetsförmedling i princip inte bedrivas i förvärvssyfte, dvs. med avsikt att ge vinst. Däremot får arbetsförmedling mot självkostnadsersättning bedrivas av organisationer och föreningar efter tillstånd av AMS. Det enda område inom vilket arbetsförmedling i förvärvssyfte är tillåten är artistområdet. Det gäller då endast förmedling av anställning utomlands åt i Sverige bosatt person eller förmedling av anställning i Sverige åt den som är bosatt i utlandet. I den av Sverige ratificerade ILO-konventionen nr 96 förbinder man sig att successivt avskaffa avgiftskrävande arbetsförmedling i vinstsyfte. Sådan förmedling får emellertid medges om de personkategorier som avses noggrant anges i den nationella lagstiftningen och om tillfredsställande förmedling för sådana kategorier inte kan ordnas inom den offentliga förmedlingen. I sex av motionerna kräver de borgerliga i olika konstellationer att man skall möjliggöra att arbetsförmedling kan bedrivas i alternativa former. Man vill bryta det s.k. monopolet och skapa möjligheter till privata arbetsförmedlingar med, om jag förstår det rätt, vinstsyfte. Man blir förvånad — åtminstone blir jag det — av alla dessa förslag som de borgerliga med en åsnas eller en drucken papegojas, vilket ni vill, envishet återkommer med år efter år. Jag vill dock säga att det hedrar de borgerliga att de inte tog chansen att när de hade möjlighet ”frälsa” de arbetssökande med privata arbetsförmedlingar, där de sökande fick betala en hacka för att få en anvisning på ett jobb. Jag | syftar naturligtvis på de borgerliga regeringsåren. Men det var väl så, att man inte kom överens inbördes i den här frågan heller, och därför har vi som väl är | kvar vår arbetsförmedlingslag och håller fast vid de konventioner som vi 157 träffat med ILO i den här frågan. Låt mig säga att det för mig och utskottsmajoriteten finns flera skäl att hålla fast vid den nuvarande ordningen. Det första skälet är, som jag redan sagt, lagstiftning och internationella överenskommelser. Denna inställning bygger i sin tur på en principiell uppfattning att samhället skall garantera en rättvis och lika behandling för alla på förmedlingen, men också att man som sökande har rätt att utan kostnader få anvisningar om jobb. Det andra skälet jag vill ta upp är att vi i vårt land har en alert arbetsförmedlingsorganisation, som är på god väg att bli ännu effektivare. Låt mig nämna några exempel på detta. Inom AMS centralt flyttas nästan 200 tjänster ut från det centrala verket för att förstärka det lokala förmedlingsarbetet. I Landskrona, som jag kommer ifrån, har man nyligen genomfört s.k. arbetsveckor. Detta efter ett lokalt initiativ, som jag fick förmånen att hjälpa till att förverkliga. Det gick ut på att arbetsförmedlingen tillsammans med företagen, kommunen, m.fl. försökte placera alla arbetssökande i kommunen på något jobb under tre veckor. Tanken med detta var bl.a. att de sökande skulle få kontakt med arbetsmarknaden, att man skulle få chans att kanske prova ett annat jobb än de som man sökt. Men det kanske viktigaste var att man skulle kunna övertyga sin arbetsgivare om att man var så nyttig att den tillfälliga anställningen kunde förlängas, med målet att det skulle bli ett fast jobb. De första beskeden vi fått från detta projekt är att det har blivit lyckat och att företagarna också är nöjda med det. Många av dem som fick chansen att komma ut under dessa tre veckor har fått fortsätta efter provveckorna. Mycket tyder på att det blir många fasta jobb. Ett annat exempel är att länsarbetsdirektören i Helsingfors Emil Hellström säger att det inte på årtionden har hänt så mycket som nu. Han tar upp nio punkter som bevis härför. Hade det inte varit så sent på kvällen, skulle jag ha tröttat kammaren med att ta upp de nio punkter som Emil Hellström redovisar. Men jag skall hoppa över dem och säga att alla de aktiviteter som nu är på gång syftar till att i än högre grad målinrikta och differentiera arbetsförmedlingens verksamhet. Emil Hellström säger att det är en mycket intressant period som vi är inne i och att vi bör ha chanser att nå goda resultat. Han vill också betona de ökade möjligheterna att använda modern teknik, bl.a. datorer, i förmedlingsarbetet. Om man vill fortsätta i den här riktningen kan man också som exempel citera länsarbetsdirektören i Skaraborgs län som i en tidningsintervju säger att företagen visst märker arbetsförmedlingens nya arbetssätt. Företagarna och deras organisationer har noterat att arbetsförmedlingarna är öppnare, enklare och mindre formella. Med det här, herr talman, vill jag ha sagt att vi har en alert arbetsförmedlingsorganisation. Detta borde de borgerliga ledamöterna, åtminstone de som sitter i arbetsmarknadsutskottet, ha lagt märke till vid våra besök på AMS och på förmedlingar i bl.a. Helsingforssområdet — när vi var där såg de i alla fall imponerade ut. Vi borde kunna vara överens om att ge våra förmedlingar chanser att fortsätta sitt effektiviseringsarbete och bli ännu bättre. Efter denna översikt hoppas jag kunna bli kortare i mina kommentarer till reservationerna. Då det gäller reservationerna 1 och 2 skall utöver vad jag tidigare sagt — Prot. 1985/86:44 tilläggas att AMS-kommittén diskuterat arbetsmarknadsverkets ansvarsom 4 december 1985 råde vad det gäller kulturoch kontorsområdet. Kommittén ansåg det inte som sin uppgift att pröva frågan om en utvidgning av privat arbetsförmedlingsverksamhet till nya områden. Kommittén framhöll att den verksamheten även i framtiden bör vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med arbetsförmedlingslagens bestämmelser, vilket i sin tur bygger på de ILO-konventioner som Sverige anslutit sig till. AMS-kommittén anförde också att det råder en viss osäkerhet om arbetsförmedlingslagens innebörd och räckvidd och att förhållandena knappast var tillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Mot denna bakgrund förordade kommittén att lagen ses över i syfte att ge den ökad klarhet och en bättre redaktionell utformning. I det här sammanhanget vill jag ta upp vad Bengt Wittbom sade. Han frågade varför vi socialdemokrater inte vågar säga att det behövs förändringar. Jag har försökt peka på en rad förändringar inom den nuvarande organisationens ram. Jag har också sagt att där det finns brister skall vi utreda dem och rätta till missförhållandena. Sedan sade Sigge Godin från folkpartiet att personalen inom arbetsförmedlingsorganisationen skulle se med tillfredsställelse på de förändringar som han pläderade för. Jag kan lova Sigge Godin att personalen inte skulle se dessa med tillfredsställelse. Den saken är fullständigt klar. Något behov att ompröva lagens allmänna inriktning ansåg emellertid kommittén inte föreligga. Utskottet har inhämtat att regeringen har för avsikt att göra en översyn av arbetsförmedlingslagen i enlighet med kommitténs förslag. Reservation 2 är en följdreservation till reservation 1 och bara aktuell om reservation 1 bifalls. Dessutom erinrar jag mig att Bengt Wittbom vid utskottsbehandlingen sade att vi borde läsa motionen som föranlett reservation 2. Jag har tagit mig tid att läsa motionen och yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. I reservation 3 tas upp en socialdemokratisk motion om åtgärder mot olaglig arbetsförmedling. Utskottet delar motionärernas uppfattning i sakfrågan. AMS är emellertid klart medveten om problemet och överväger för närvarande hur tillsynen skall kunna göras mer effektiv. Med hänvisning till detta besked och att det skall göras en översyn av arbetsförmedlingslagen menar utskottet att någon ytterligare åtgärd inte är behövlig nu. Lars-Ove Hagberg vill i reservation 3 gå längre och göra ett tillkännagivande, vilket utskottet anser onödigt då ärendet är under behandling såväl i AMS som i regeringskansliet. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 tas upp frågan om den allmänna platsanmälan till arbetsförmedlingen och begärs en utvärdering av densamma. Reservationen är centerpartistisk, medan moderaterna den här gången av någon underlig anledning nöjt sig med ett särskilt yttrande i ämnet. I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1984/85:11 har ärendet redan behandlats. Här skall bara tilläggas att det är utskottets uppfattning att arbetsförmedlingen måste ha en god överblick över de platser som blir lediga på marknaden om man skall kunna arbeta effektivt. Det kan tilläggas att 159 utbyggnaden av ADB-verksamheten samt AMS allmänna effektivitetssträvanden gör att det enligt utskottets mening inte finns några bärande skäl för att göra den utvärdering som motionärerna förordar. Jag yrkar avslag på reservation 4. I reservation 5 anser Lars-Ove Hagberg att man bör införa en obligatorisk platsoch arbetsförmedling. Utskottet och riksdagen har vid flera tillfällen behandlat likartade krav från vpk och avvisat desamma. Utskottet har vid tidigare tillfälle påpekat att de problem som kan föreligga bör angripas genom det ökade inflytande för de anställda över företagens personalpolitik som medbestämmandelagen skapat utrymme för. Om man skulle tilldela en myndighet en generell bestämmanderätt över företagens rekryteringspolitik såsom vpk vill, skulle det fackliga inflytandet helt falla bort. Detta kan väl inte vara vpk:s mening. Det är i varje fall inte utskottets. Jag yrkar därför avslag på reservation 5. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har sagt men också till såväl AMS-kommitténs resultat som beskedet från regeringskansliet om en förestående utredning av arbetsförmedlingslagen, syftande till en ökad klarhet och en bättre redaktionell utformning, vill jag sammanfattningsvis yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet 1985/86:4 och avslag på samtliga motioner och de reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Bo Nilsson säger att vi skall hålla fast vid den nuvarande ordningen därför att den är bra. Det behövs inga ändringar. Jag betvivlar att personalen tycker — detta var Bo Nilsson inne på — att det är så väldigt bra med dagens ordning. Min uppfattning grundar jag på tio års egen erfarenhet från arbetsförmedlingen innan jag kom till riksdagen. Det borde nu vara läge för nya grepp, eftersom arbetsförmedlingen själv har tagit många sådana. Jag tycker att man borde inse att de blir stimulerade av verksamheten, och då borde de också kunna få visa att de klarar konkurrensen — det är ingenting att vara orolig för. Det är dessutom så att det i dag förmedlas arbete inom många olika verksamheter. Vi kan konstatera att det sker så inom skolan när man söker vikarier. Sjukhusen har speciella människor som arbetar med detta, och inom kommunens äldrevård och barnomsorg gör man likadant. Man tar fram korttidsvikarier på egen hand. Det bedrivs också verksamheter som kan jämställas med detta inom trygghetsrådet, fackliga organisationer, skolor m.m. — verksamheter som i mångt och mycket är ren förmedlingsverksamhet. Därför tycker jag att det är rimligt att se över arbetsförmedlingslagen så att den stämmer överens med den verksamhet som vi — utan att skriva ned det — har sanktionerat. Jag tycker att det står utom allt tvivel att vissa justeringar i lagen måste till, så att den kommer i kapp nutiden.

Herr talman! Bo Nilsson har naturligtvis helt rätt när det gäller hans bild av hur vi uppfattade besöket på snabbförmedlingen på Drottninggatan. Jag tror att vi borgerliga var imponerade. Vi var imponerade över att så små förändringar av bara en attityd i synen på arbetsförmedlingslagen som nu tillämpas från den nya AMS-ledningen kan åstadkomma så stora förändringar. Gruppen socialdemokrater såg mest förvånade ut. De hade väl aldrig i sina vildaste drömmar trott att det ens gick att åstadkomma några förändringar alls. Jag har inte varit i riksdagen så många år — det är sex år — men den här debatten har förekommit under dessa sex år. Och fram till dess att AMS fick en ny generaldirektör försvarades arbetsförmedlingslagen av Bo Nilssons företrädare på precis samma sätt, men de hade inte samma möjlighet som Bo Nilsson att se att det faktiskt går att åstadkomma förändringar. Det ger oss en erfarenhet, nämligen att den socialdemokratiska inställningen till arbetsförmedlingslagen är handlingshämmande. Stå inte och skryt över länsarbetsnämndsdirektörer och vad det är, Bo Nilsson, utan ta i stället fasta på att det går att åstadkomma förändringar, förbättringar och utveckling t.o.m. inom ramen för en ny syn på hur man skall tolka den nuvarande arbetsförmedlingslagen. Erkänn också att mycket av det som är på gång i dag kanske t.o.m. strider mot den traditionella socialdemokratiska tolkningen av arbetsförmedlingslagen. Det var inte så länge sedan som en avdelning på AMS hade i uppgift att rättsligt jaga lagstridiga arbetsförmedlingar. Om den nuvarande AMS-ledningen hade haft samma inställning skulle de ha varit på Drottninggatan, Bo Nilsson. Så enkelt är det. Därför är reservanternas slutsats: Tänk så mycket vi skulle kunna åstadkomma för de arbetssökande om vi dels tog fasta på förnyelseattityden inom den nuvarande AMS-ledningen och gav dem fortsatt chans att utveckla sig, dels också tog fasta på vad de arbetssökande kräver. Det måste ju vara utgångspunkten. Vad kräver arbetsmarknaden? Vad kräver de arbetssökande, för att de på snabbaste och bästa möjliga sätt skall kunna skaffa sig information om vilka möjligheter de har att få ett nytt jobb på arbetsmarknaden? Vad kräver företagen för att de på snabbaste sätt skall kunna fylla sina tomma platser? Detta är ju utgångspunkten. Jag tycker också att detta är Bo Nilssons svaghet: Trots att han liksom jag var imponerad över vad man kan åstadkomma om man släpper fram förändringar, kan han ändå inte lösgöra sig från en förstelnad socialdemokratisk syn på hur vi skall hantera de här frågorna.

Herr talman! Bo Nilsson talade om en rättvis fördelning. Om man tittar på hur företag anställer personal — det gäller både fast och tillfällig personal — finner man att det i stor utsträckning sker på rekommendationer. De grupper som drabbas är ungdomarna, som inte kommit in på arbetsmarknaden, som inte har någon som kan rekommendera dem eller har några kontakter. Det kan inte vara rätt att människor anställs genom att de har kontakter i arbetslivet — det är ju så det fungerar i dag. De som har stora kontaktytor hamnar aldrig i den situationen att de behöver gå arbetslösa; det är via kontakterna man får anställning. Jag har själv stor erfarenhet av det här. Jag själv har aldrig sökt ett arbete genom en arbetsförmedling, men jag har gått arbetslös — det är via kontakterna man får arbete. Det är ett bevis på att man i dag utanför arbetsmarknaden och arbetsförmedlingen kan skaffa sig ett jobb genom kontakter. Bo Nilsson sade att vi vill beröva facket möjligheterna att vara med och bestämma. Om Bo Nilsson läser den motion vi väckt i den här frågan skall han finna att vi vill att fack och arbetsförmedling skall få ett större inflytande. Det är finessen med motionen.

Herr talman! Bo Nilsson sjöng en lovsång till AMS och arbetsförmedlarnas effektivitet. Jag vill därför betona att av oss begärd översyn av såväl arbetsförmedlingslagen som den allmänna platsanmälan syftar till just ytterligare effektivisering, till de arbetssökandes fromma.

Herr talman! Till Sigge Godin vill jag säga att jag alls inte har sagt att det inte behövs någon förändring. Jag har tvärtom tagit upp en rad förändringar som vi har genomfört inom ramen för den nuvarande lagens regler. Jag tycker det är viktigt att man följer med i utvecklingen och tar till sådana åtgärder som AMS har gjort nu under en lång följd av år. Men jag tror, i motsats till Sigge Godin, inte att det går att lösa sådana här problem med de borgerligas förslag, nämligen att man till varje pris skall privatisera. Jag tror inte att det löser några problem. Jag roade mig i dag med att läsa Byggnadsarbetaren — det är kanske inte Sigge Godins livoch husorgan. Där finns exempel på hur det går till när man försöker handskas med arbetsförmedling på annat sätt än vi gör i vårt land. Jag skall anföra några exempel. 120 gubbar har blivit lurade till Norge. Det står så här: ” Annars är den vanligaste taktiken att annonsera och lova mycket goda förtjänster, och att först när byggnadsarbetarna slutat sina arbeten i Sverige och åkt till Norge, berätta om de verkliga — betydligt sämre — villkoren.” En rubrik lyder: ”När Leif kom till Norge hade lönen halverats.” En annan rubrik lyder: ”Lasse blev lurad och for hem igen.” Han fick gå utan lön en vecka. Det här är bara ett enda exempel — och jag tror att det finns många fler — på hur det går till om man inte gör som vi gör här i Sverige och har de regler och lagar som vi nu har. Jag tror att de är bra, och det har jag sagt redan tidigare. Jag tror alltså inte på de borgerliga lösningarna i det här sammanhanget. Bengt Wittbom talade mest om vad som har varit, om en tid då jag ännu inte hade kommit in i riksdagen. Det är möjligt att det var sämre då — jag vet inte om det berodde på Bengt Wittbom eller någon annan. Nu är vi emellertid på god väg att effektivisera arbetsförmedlingen och få en alert arbetsförmedlingsorganisation. Då finns det inget skäl att gå in på grunderna för arbetsförmedlingslagen utan vi bör bara anpassa den till nuvarande förhållanden. Bengt Wittbom tog som exempel arbetsförmedlingen vid Drottninggatan. Jag hade åtta exempel till bara från Helsingforssområdet. Jag tog också upp Landskronaexemplet, och jag skulle kunna anföra många fler exempel om inte tidpunkten var så sen. Jag tror alltså att arbetsförmedlingen är på väg att bli ännu bättre, och jag tycker verkligen att vi skall ge den chansen att förbättras ytterligare. Till Karl-Erik Persson vill jag säga att jag tycker att förbättringarna skall ske genom medbestämmandelagen, genom att de anställda får större möjligheter att påverka personalpolitiken och inte genom att myndigheten, i detta fall arbetsförmedlingen, får ensamrätten när det gäller att tillsätta personer i företagen. En chans för facket att påverka utvecklingen gör säkerligen betydligt större nytta än en sådan här ensidig lagstiftning som ni kräver.

Herr talman! Jag blev litet förvånad över Bo Nilssons förklaringar. Han säger att man kan göra förändringar inom lagens gränser. Jag har alldeles nyss talat om för Bo Nilsson att det finns en massa aktiviteter i samhället i dag — trygghetsrådets verksamhet, fackföreningarnas verksamhet — där man faktiskt förmedlar jobb genom jobbklubbsaktiviteter eller vad man vill kalla det. Då borde man kunna förändra lagen så att den anpassas till nutiden. Folkpartiet vill först och främst ha en förutsättningslös utredning. Det är inte fråga om att säga att det och det skall vi privatisera, utan om att se efter om det finns bitar i AMS verksamhet som vi kan lyfta av. I så fall vore det skäl att pröva det. Bo Nilsson borde fråga regeringen vad den tycker om att man lägger ut verksamhet i privat regi. AMS egenregiverksamhet skall man nu privatisera genom att förändra verksamheten. Det är den socialdemokratiska regeringen som försöker sig på den verksamheten. Är den beredd att ställa upp, då borde Bo Nilsson också kunna göra det. För detta är på gång. Det är bara att konstatera att socialdemokraterna i utskottet och kammaren är ganska ensamma i denna fråga, på samma sätt som de var ensamma i fråga om barnomsorgen, när det gällde att ge samma rättigheter till kooperativa daghem. Det är bara att hoppas att ni tänker om.

Herr talman! Eftersom vi inte skall votera i detta ärende kan vi ge oss möjligheten att diskutera frågan. Jag vill därför påpeka en del grundläggande förhållanden för Bo Nilsson. För det första, Bo Nilsson, är det faktiskt så att den dominerande delen av alla jobb som på ett eller annat sätt förmedlas på arbetsmarknaden förmedlas i privat regi. För det andra har Bo Nilssons parti, i varje fall så länge jag har varit med i riksdagen, motsatt sig alla möjligheter att ge en alert arbetsförmedling en chans. Ni försvarade den gamla AMS-regimen, som inte ville ändra på någonting, in i det sista. Det var först när ni vågade tillsätta en någorlunda dynamisk generaldirektör som det började hända någonting. Det är därför det skorrar ganska rejält när Bo Nilsson gör sig till bärare av den filosofi som har gjort att man i dag har släppt fram marginella förändringar inom arbetsförmedlingen. Hade de möjligheterna till förändringar givits tidigare, skulle Bo Nilsson ha fått bära med sig en rejäl bunt papper för att kunna rada upp alla exempel på den förnyelse inom arbetsförmedlingsformerna som skulle ha skett fram till i dag. Nu finns det i alla fall några exempel, och det är bra. Det är exempel på förändringar som skett under de senaste åren. Men tänk, Bo Nilsson, så mycket som hade kunnat ske om förändringarna hade påbörjats tidigare och, framför allt, tänk så mycket som skulle kunna ske för att ge enskilda människor en bättre service! Sluta med att skydda ett prestigefyllt AMS-monopol och börja ta hänsyn till vad enskilda människor och enskilda företag behöver på en föränderlig marknad, Bo Nilsson! Då kommer en alert arbetsförmedling i offentlig och privat regi — och även i annan regi — verkligen att få en chans. I ärlighetens namn, herr talman, tror jag faktiskt att Bo Nilsson tycker bättre om den nya förändringsvinden än om att försvara en ganska nattstånden socialdemokratisk inställning till hur vi skall hantera arbetsförmedlingslagen i vårt land.

Herr talman! Jag kan tala om för Bo Nilsson att också jag läser Byggnadsarbetaren, och vi är helt överens när det gäller den beskrivning av förhållandena i andra länder som gjordes där. Men så länge man kan gå vid sidan av arbetsförmedlingen är det viktigt att arbeta för en förändring. Det vi föreslår i vår motion skulle kunna vara ett bra sätt att ändra på förhållandena.
Herr talman! Sigge Godin sade att vi måste anpassa lagen till nutiden, och han gav några exempel på hur det skulle kunna ske. Men eftersom man både i trygghetsrådet och på andra håll redan arbetar på det sätt som Sigge Godin har beskrivit utgår jag ifrån att man klarar att göra den anpassningen inom lagens ram. Jag menar att det därför inte finns skäl att se över arbetsförmedlingslagen utan att det går att arbeta inom ramen för den. Sedan sade Sigge Godin att man kunde tänka sig att lyfta av en del uppgifter från arbetsförmedlingen. Men då är vi ju tillbaka i det privatiseringsresonemang som de borgerliga hela tiden för. Jag tycker att när vi har en förmedlingsorganisation som redan nu är bra, men som håller på att utvecklas och som kan bli ännu bättre om den bara får arbetsro, då bör vi ge förmedlingsorganisationen chansen. Till sist sade Sigge Godin — och det var kanske det allvarligaste — att vi socialdemokrater var ganska ensamma om vår uppfattning. Men det är trots allt så, Sigge Godin, att det blev majoritet för våra förslag i utskottet, så helt ensamma är vi väl inte. Bengt Wittbom påstod någonting som jag inte nu kan kontrollera, nämligen att de flesta jobben tillsätts vid sidan om arbetsförmedlingen. Jag kan emellertid redovisa litet statistik i det sammanhanget: 802 000 personer var under budgetåret anmälda vid förmedlingarna — det är en ökning med 25 000 jämfört med året före och med 94 000 jämfört med 1981/82. Omkring var tredje arbetssökande av dessa hade fått jobb, antingen tillfälligt eller varaktigt. Ungdomarna utgjorde 40 960 av de sökande. 317 000 eller 40 970 av alla arbetssökande hade sökt arbete genom förmedlingen under sammanlagt mer än sex månader. Det här är alltså en otroligt omfattande verksamhet. Jag är inte säker på att Bengt Wittbom har rätt då han säger att de flesta får jobb vid sidan om arbetsförmedlingen. Jag tillåter mig t.o.m. att tro att de flesta jobben förmedlas genom arbetsförmedlingen. Sedan vill jag säga till Bengt Wittbom att jag inte tar åt mig äran av dens.k. nya synen på arbetsförmedlingsverksamheten. Jag vill ge en god bit av den äran till de många arbetsförmedlarna och naturligtvis inte minst till generaldirektören Allan Larsson, som jag tycker utför ett fantastiskt fint arbete på detta svåra område. De personer som jag nämnt är värda att få jobba vidare och förbättra förmedlingsverksamheten ännu mer än de lyckats göra hittills. Till sist vill jag säga att jag tyckte att det var en förolämpning när Bengt Wittbom antydde att arbetsförmedlingarna inte skulle se till företagens bästa när det gäller rekryteringen. Det kan jag försäkra att de gör.
Herr talman! Det är enkelt att redovisa statistik över ökad tillströmning till arbetsförmedlingarna, eftersom vi — jag vill påminna Bo Nilsson om det, och det står i utskottsbetänkandet — i dag har en lag om obligatorisk platsanmälan. Det är klart att om allt fler människor söker jobb, blir det fler anmälningar på förmedlingen. Då blir det högre siffror i statistiken. Det är dock inget bevis för att de jobb som förmedlats via arbetsförmedlingens försorg har blivit fler. Det var det ena jag ville säga. Det andra var att ett ökat tryck på den enda arbetsförmedlingsorganisation som finns i Sverige möjligen kan tyda på — det blir, herr talman, det sista jag säger i den här debatten — att trots högkonjunktur, en devalveringsunderstödd sådan, har den sittande regeringen inte lyckats att klara arbetsmarknadsproblemen. Möjligen kan det bero på att trycket på arbetsförmedlingarna är nästan lika stort högkonjunkturåret 1985 som det var det utpräglade krisåret 1982.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

Herr talman! ”Arbetstidpolitiken är central för det utvecklingsalternativ ett samhälle går in i.” Så säger Rita Liljeström i den senaste rapporten från DELFA. Det är möjligt att hon har rätt. Vi har åtskilliga gånger här i kammaren debatterat den förändring av arbetslivet som sker i spåren på ny teknik, nya organisationsformer, nya arbetsformer. Vad som framför allt har fått debatten att ta fart är självfallet den ökande arbetslösheten såväl här i Sverige som i industrivärlden i övrigt. Arbetstidsförkortningar ses som ett sätt att dela på de befintliga arbetsuppgifterna och därmed skapa sysselsättning för fler människor. Tanken är bestickande, men saknar förankring i verkligheten. Vi skall vara tacksamma för att den svenska debatten har varit mer sansad på den här punkten. De rapporter som nu allteftersom kommer fram från olika forskningsprojekt visar också att en generell arbetstidsförkortning inte är något sätt att lösa problemen på arbetsmarknaden. Däremot finns en tämligen bred uppfattning att vi skall ha en generell arbetstidsförkortning till sex timmar per dag. Det är en uppfattning som bygger på de principer som hittills varit vägledande för arbetstidslagstiftningen. Det är principer som har sin grund i industrisamhällets uppbyggnad och arbetsformer. Fabriksvisslan styrde samhällets rytm och människornas tid. Vileveri dagi ett helt annat samhälle. Kvinnornas intåg på arbetsmarknaden utanför hemmet har betytt mycket mer för samhällets struktur och vårt sätt att leva än vad vi vanligtvis tänker på. En förutsättning för att kvinnorna skall kunna arbeta utanför hemmet är att vård och service kan erbjudas på marknaden. Det innebär också att det är just inom dessa områden som de flesta kvinnor fått förvärvsarbete, samtidigt som de måste kunna kombinera detta förvärvsarbete med den vård och den service som familjen och dess medlemmar fortfarande kräver. Lösningen har blivit deltidsarbete. Eftersom vård och service krävs 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året innebär det att kvinnornas deltidsarbete förläggs till alla tider på dygnet. Vi har fått en speciell kvinnoarbetsmarknad, som präglas av en rik variation av deltider. Männens arbetsmarknad däremot präglas fortfarande av den rytm som råder i industrin. Åtta timmars heltidsarbete är det normala. Denna rytm har nu sakta börjat påverkas av den nya tekniken. Med ny teknik menar jag nu inte bara datorer och robotar utan i minst lika stor utsträckning nya organisationsformer och nya arbetsformer. På många håll inom industrin har man börjat att experimentera med nya arbetstidsformer. Jag tror att vi sakta men säkert är på väg att tillägna oss en helt ny syn på arbetstiden. När jag åkte taxi för en tid sedan berättade chauffören, som var en ung man, att han egentligen var högstadielärare. Hans fru arbetade deltid på ett sjukhus. Anledningen till att han hade gått över till att köra taxi var helt enkelt att han i det yrket kunde disponera sin tid. Han och hans fru kunde förlägga sina arbetstider så att någon av dem alltid kunde vara hemma hos de två barnen. Om de någon gång behövde vara borta samtidigt kunde de få hjälp av en grannfamilj som hade inrättat sin tillvaro på ett liknande sätt. När barnen blev större räknade min chaufför med att kunna gå tillbaka till sitt arbete som lärare. Då jag frågade honom om det inte skulle bli svårt att få ett nytt lärarjobb, nu när antalet lärartjänster dras ned, svarade han: Om fler gör som min fru och jag skulle vi ju få en naturligare cirkulation på tjänsterna. Då skulle det bli lättare både att lämna en tjänst och att få en ny. Detta exempel visar att det finns en önskan hos många människor att på ett annat sätt än vad som nu oftast är möjligt kombinera arbete och familjeliv och att det finns en beredskap att anpassa arbetstiden efter de olika krav familjen ställer. Jag tror att detta är en sund utveckling. Debatten om arbetstidsförkortning har kommit att kretsa kring barnfamiljernas behov. Det är naturligtvis riktigt, eftersom det är för dem som problemen i dag är störst. Vad man gärna glömmer är att småbarnstiden trots allt är en ganska kort tid av livscykeln. Såväl före som efter småbarnstiden har vi andra behov och andra önskemål vad gäller arbetstiden. I Sverige är vi så vana vid att förändringar måste vila på centrala beslut, helst lagstiftning. Och vi politiker fortsätter att tänka i dessa banor. Men här är det inte centrala beslut som omfattar alla och envar som är nödvändiga. Här fordras det tvärtom beslut som ligger de enskilda människorna och de enskilda arbetsplatserna mycket nära. Det är de enskilda arbetstagarna som bäst vet hur de vill ha det, och det är också de enskilda arbetstagarna och deras arbetsgivare och omgivning som har möjligheter att finna arbetstidslösningar som bäst passar vid olika tillfällen och i olika sammanhang. Rita Liljeström säger så här: ”Möjligheten att välja arbetstid under större delen av dygnet öppnar dörren för nya levnadssätt. Men för den som från barndomen är skolad till tidsscheman och yttre kontroll är det svårt att lösgöra sig från vanan att tänka i termer av arbete och fritid.” Det är så det förhåller sig. Skall vi kunna ta vara på de möjligheter och den dynamik som ligger i utvecklingen, då behöver vi lösgöra oss från gamla invanda tankesätt och låsta beteenden. Det är mot den bakgrunden som vi från moderat håll hävdar att arbetstidsfrågorna bäst löses av de individer som i varje enskilt fall berörs. Därför behöver vi inte nya allomfattande arbetstidsförkortningar utan i stället en avreglering som ger människorna på arbetsplatserna handlingsutrymme. Att det finns en sådan önskan hos många framgår bl.a. av en SIFO undersökning som presenterades nyligen. Endast 7 96 av de tillfrågade tyckte att arbetstiden skulle bestämmas av politiker. 46 96 tyckte att fackoch arbetsgivarorganisationer var bäst lämpade. Och hela 39 96 tyckte att det var bäst att de anställda och deras arbetsgivare själva fick avgöra arbetstiden. DELFA har under årens lopp utfört ett utomordentligt bra arbete. Vi har fått ett gott underlag för att göra en bedömning av arbetstidsförhållanden i många sammanhang och den utveckling som vi kan se framför oss. Vi har fått ett gott underlag för att nu konkret ta itu med arbetstidsfrågan och avreglera lagstiftningen, så långt det är möjligt med hänsyn till säkerhetsoch skyddsaspekter, och ge de enskilda människorna — arbetstagare, arbetsgivare och lokala fackliga representanter — möjligheter att själva söka sig fram till de arbetstidsformer som i varje enskilt fall passar bäst. En sådan här reform skall självfallet beakta alla frågor som berör arbetstiden, dvs. inkludera semesterlagstiftningen och ledighetslagarna. Det är tydligt att regeringen inte har uppfattat de olika lagarnas inbördes beroende. I stället för att splittra arbetet mellan DELFA, arbetsmarknadsdepartementets arbetsrättsliga beredningsgrupp, departementets arbetsmiljöenhet, rättssekretariatet och den nya semesterutredningen, borde de här frågorna samlas under en hatt. DELFA bör ges direktiv att komma med konkreta förslag enligt de riktlinjer som framgår av reservation 1 i utskottsbetänkandet. En sådan samordning bör emellertid inte hindra att vi snabbt får den tekniska översyn av semesterlagen som alla tycks vara eniga om behövs. Lagen har från första stund varit extremt svårhanterlig, framför allt i de mindre företagen. Såvitt jag förstår råder det inte några delade uppfattningar på den punkten, och därför är det anmärkningsvärt att regeringen inte har lyckats åstadkomma den tekniska översyn som förutsattes redan 1978, då semesterkommittén tillsattes. Herr talman! Från moderat håll har vi länge hävdat att ledighetslagarna behöver ses över i syfte att dels begränsa det samlade ledighetsuttaget, dels förbättra samspelet mellan de olika lagarna och därmed arbetsmarknadens funktionssätt. Den borgerliga trepartiregeringen påbörjade också en översyn avlagstiftningen för att få en samlad analys av konsekvenserna av utvecklingen. I en gemensam reservation framhåller nu de tre borgerliga partierna det angelägna i att denna översyn kommer till stånd. Vid en sådan översyn av ledighetslagstiftningens samlade effekter som det är fråga om här, är det ofrånkomligt att vissa inskränkningar aktualiseras. Det leder också till att det kan behöva göras prioriteringar av de olika ledighetsmöjligheterna efter deras angelägenhetsgrad.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

Herr talman! Återigen är det ett knippe motioner från allmänna motionstiden i januari som vi har att behandla. Denna gång gäller det arbetstid och ledighet, och det rör sig om totalt 16 motioner. Ingen av motionerna har fått stöd av utskottets majoritet. Detta är inte mycket att förvånas över, och man kan inte heller tro att motionerna skall vinna kammarens stöd. Det är kända ståndpunkter från partier och enskilda ledamöter, oavsett om det rör sig om arbetstid eller om semesterfrågor. Det är egentligen bara uppfattningarna i reservation 8 som hade varit värda ett bättre öde, dvs. att få utskottets stöd. Reservationen handlar om översynen av ledighetslagarna, en översyn som inleddes för flera år sedan på uppdrag av den dåvarande trepartiregeringen. Översynen hade till uppgift att förbättra samspelet mellan olika lagar och arbetsmarknadens sätt att fungera, utan att man för den skull rubbade lagstiftningens grundläggande inriktning. Under 1970-talet skedde en mycket snabb utveckling i fråga om möjligheterna till ledighet från arbetet. Det gäller den utvidgade föräldraförsäkringen, rätten till deltidsarbete för småbarnsföräldrar, rätt till ledighet för studier, ledighet vid facklig verksamhet och ledighet då man är engagerad i offentliga uppdrag m.m. Den probleminventering som skedde och som skulle ligga till grund för fortsatta överväganden kom aldrig till praktisk användning. Den socialdemokratiska regeringen avbröt arbetet, och från folkpartiet, centern och moderaterna är vi av den uppfattningen att det är angeläget att detta översynsarbete återupptas och fullföljs. Varje enskild ledighetslag har oftast goda motiv bakom sig. Problemet är mera de samlade effekterna, som kan vara besvärande. Det gäller t.ex. på den offentliga sektorn, där en stor del av verksamheten utförs av vikarier, vilket innebär en ökad press på den ordinarie personalen, som bl.a. får fullgöra mycket av utbildningsoch introduktionsinsatser. Vidare blir det en växande kader människor med otrygga anställningsförhållanden. Särskilda problem är det också för de mindre företagen, där ledigheterna relativt sett är större än i de stora företagen. De små företagen har inte samma personalomsättning, och varje anställd blir på det sättet mera strategisk, dvs. en person som inte utan vidare kan ersättas av en vikarie. Det finns alltså anledning, herr talman, att vi ser över ledighetslagarna, och det översynsarbetet behöver vara både brett och fullständigt. Vi har i reservation 8 slagit fast att avsikten inte får vara att ifrågasätta behovet av lagfäst stöd för ledighet för att de anställda skall kunna fullgöra sina många plikter. Det må sedan vara fackliga, sociala eller allmänt medborgerliga insatser. Som exempel kan nämnas förtroendemän med skiftande uppgifter. En sådan här översyn och kommande förslag till justeringar innebär med nödvändighet en viss prioritering, där angelägenhetsgraden måste sättas på pränt och ingå i ett system. Vi har i reservationen ändock uttalat att det redan nu skall markeras att vård av barn äger hög prioritet. I övrigt finns det anledning att låta översynen vara nog så förutsättningslös. Herr talman! Jag ber att med detta korta inlägg få yrka bifall till utskottets hemställan, utom vad avser hemställan i mom. 11, där jag yrkar bifall till reservation 8, som är fogad till betänkandet.

Herr talman! I vårt land har vi under lång tid använt oss av ett system med arbetsmarknadspolitiska åtgärder i syfte att underlätta för människor som av olika anledningar inte fått plats på den ordinarie arbetsmarknaden. På så sätt har vi haft en i jämförelse med andra länder förhållandevis låg öppen arbetslöshet. Ute i Västeuropa har den höga öppna arbetslösheten lett till krav om kortare arbetstid i hopp om att fler skall få arbete. I en del länder, bl.a. Västtyskland och Frankrike, har arbetstiden förkortats, dock utan några påtagliga bevis för att antalet arbetstillfällen har ökat. Även här hemma har det förts en debatt om förkortad arbetstid. Ett motiv är att kortare arbetsdag behövs för umgänget med barnen. Detta är ett vällovligt syfte, som centerpartiet helt ställer sig bakom. Däremot är meningarna delade om huruvida en kortare arbetstid leder till fler arbetstillfällen. Den studie som docent Yngve Åberg utarbetat på uppdrag av DELFA tyder inte på att arbetstidsförkortningarna under perioden 1963-1982 gett fler anställningar i näringslivet. Det är endast på den offentliga sektorn som de har medfört en ökning av antalet sysselsatta. Förutom att det troligen blir en ökad flexibilitet när det gäller arbetstider, vilket arbetstidslagen faktiskt medger, kommer med all sannolikhet arbetstidsförkortningar att genomföras även i framtiden. Med tanke på reallöneutvecklingen lär det dock ske i en ganska lugn takt. Precis som utskottet framhåller ligger det närmast till hands att i ett samhällsekonomiskt läge som tillåter endast ett begränsat utrymme för arbetstidsförkortningar avsätta detta utrymme för grupper med särskilda behov. De vpk-förslag som framförts om sex timmars arbetsdag under 1980-talet är för närvarande helt orealistiska. Det finns över huvud taget inget ekonomiskt utrymme för generella arbetstidsförkortningar nu. Att sänka arbetstiden med en timme nästa år skulle i kostnad motsvara mer än 10-procentiga lönehöjningar. Av senare tids lönediskussioner vet vi hur stort det disponibla utrymmet är — 0 90. Utan tvivel har ledighetslagarna varit till fördel för arbetstagarna. Det gäller i första hand föräldraledighetslagen, som vi från centern vill bygga ut. Alla ledighetslagar sammantagna upplevs dock på enskilda arbetsplatser som en belastning, och vid mindre företag kan de i vissa fall påverka verksamheten negativt. Det går inte att, som socialdemokraterna gör, dra stora och små företag över en kam. Det understryks i reservation 8 att man i de stora företagen tenderar att uppfatta frånvaron på grund av ledighetslagarna som ett led i den personalomsättning företagen under alla förhållanden måste ta hänsyn till i planeringen. De små företagen har inte samma personalomsättning, utan i dessa företag är tendensen i stället att varje anställd blir en nyckelperson, som inte utan vidare låter sig ersättas av en vikarie. I den översyn av ledighetslagsstiftningen som vi förordar skall man i första hand pröva förutsättningarna att till det avtalsreglerade området helt överföra rätten till ledighet för studier. Vidare bör man överväga att begränsa de fackliga förtroendemännens ledighet. Det gäller i detta samman hang inte möjligheterna till ledighet med lön för facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen. I reservation 9 tar vi upp frågan om förlängd ledighet för småbarnsföräldrar. Det är inget tvivel om att den period då barnen växer upp är den mest betydelsefulla i ett barns utveckling. Kontakten med föräldrarna är därför viktig. Centern har lagt fram förslag om en vårdnadsersättning på 24 000 kr., lika för alla småbarnsföräldrar med barn upp till tre år. Vårt förslag avslogs här i kammaren i våras. Vi håller ändock fast vid att den ledighetsreform som avser tjänstledighet för vård av små barn bör prioriteras. Den centerledda regeringen införde 1978 rätt till tjänstledighet på heltid till dess barnet uppnått ett och ett halvt år. Vi vill nu utöka den möjligheten till att gälla i tre år. Med vårt förslag underlättas för småbarnsföräldrar att kombinera förvärvsarbete med ansvar för barnen. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservationerna 8 och 9.

Herr talman! Varför är det en sådan dynamik i kravet på sex timmars arbetsdag? Man kan också fråga sig: Vad är det för enastående kraft som finns bakom kravet på sex timmars arbetsdag när människor hela tiden ställer detta krav? Människorna fortsätter att kräva detta trots att kapitalet satsar miljonbelopp på motpropaganda, skenmanövrer och mutor i form av goda villkor när det gäller flexibla arbetstider. Kravet ställs trots att dessutom nästan hela det politiska och fackliga etablissemanget tillsammans med kapitalet och dess experter gör allt för att misskreditera sextimmarsdagen. Hemligheten finns att söka i det förhållandet att kravet på sex timmars arbetsdag gäller människors sätt att leva. Det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Det handlar om hur många jobb vi skall ha och vilka som skall ha dessa jobb. Det handlar om vilken arbetsorganisation vi skall ha för de arbeten som finns. Det handlar om att fördjupa demokratin, men också om människors möjligheter att vara med i samhällsarbetet och att sköta omvårdnaden om barn och äldre. Inte minst handlar det om mera tid för kulturella aktiviteter och fritidsverksamhet. Men vad det kanske framför allt handlar om för de arbetande i dag är en rättvis fördelning av landets produktionsresultat, så att man uppnår en kvalitativ förbättring av människors levnadsvillkor. I grunden är det alltså fråga om en samhällsutveckling för jämlikhet och rättvisa. Detta är grundläggande krav, som haft en mycket stark förankring i arbetarrörelsen. Kvinnorörelsen och de fackliga organisationerna har drivit dem under mer än tio år. Inom socialdemokratin fanns det tidigare en mycket stark vilja att förkorta arbetsdagen, men med varierande förklaringar har man skjutit på frågan och sagt att den inte var aktuell just för tillfället. Den socialdemokratiska regeringen är numera välvilligt inställd bara till ytterst avlägsna mål om sex timmars arbetsdag — dessa mål är så avlägsna att de knappast syns. I stället talar regeringen om alternativ till en reform när det gäller sextimmarsdagen som kan möjliggöra för människor att på ett annat sätt organisera sina liv. Man för då fram förlängning av semestern och förbättring av föräldraledighe Vi kan också konstatera att arbetsmarknadsministern i den budgetproposition som vi behandlade i våras sade att regeringen ställde sig mycket välvillig till flexibla arbetstider och skulle vara öppen för varje möjlighet till nyskapande lösningar. När man läste detta kunde man fundera över om det var fråga om nyskapande lösningar som kom från arbetarrörelsen eller från regeringen. Det visade sig att de nyskapande lösningarna hänförde sig till det gamla arbetsgivarbudskapet om konjunkturanpassade och flexibla arbetstider. Av någon anledning sammanföll dessa intressen. Nu är det således flexibilitet i alla dess former som gäller både för kapitalet och i regeringens filosofi nu och framöver. Man utlämnar i stort sett arbetstidsfrågan till varje individ. Man analyserar inte varje individs möjligheter att sätta in sitt samhällsliv i något större sammanhang. Därmed lämnar man den kollektiva tanken att man skall slå vakt om och forma arbetslivet utifrån arbetarrörelsens värderingar. Varje individ får på sin arbetsplats och på sitt område klara av arbetstidsfrågan bäst han vill. Detta är tydligen det budskap som skall gälla, när man nu lämnar dörren helt öppen för Svenska arbetsgivareföreningen. Moderaterna är ju de som klarast tagit ställning i den här frågan. Vi har hört det från moderat håll, och det har framgått av moderaternas agerande att de redan har antagit SAF:s program till sitt eget program. Man säger att det för individen är väldigt bra att under livscykeln få anpassa sin arbetstid, att det är mycket bra att man själv får bestämma — varje person vet ju bäst hur han skall anpassa sin arbetstid. Men i verkligheten är det så här: Varje person bestämmer inte på sitt arbete. Företaget vet bäst vad som är bäst för företaget. Eftersom arbetsgivarna har hela makten och ägandet och i stort sett kan göra hur de vill, så står individen där med sin livscykel. Moderaterna går t.o.m. så långt att de vill ändra ILO-konventionerna för att man skall komma i takt med de nyliberala värderingarna. T.o.m. taxichauffören stämde in i detta. Han behövde inte bry sig om någon barnomsorg i samhället. Han skulle anpassa sitt liv efter kapitalets villkor. Om alla högstadielärare och andra lärare började köra taxi, blev det kanske kaosi det här landet. Och hur skulle det bli om alla skolelever fortsättningsvis skulle arbeta på obekväm arbetstid? Jag tycker att det är en brist på logik i detta sammanhang som gränsar till det fantastiska. Ett stort hinder när det gäller att lösa arbetstidsfrågan är naturligtvis — och det har mycket skickligt manövrerats av Svenska arbetsgivareföreningen tillsammans med dem som förespråkar lägre löner — det förhållandet att de arbetande som är i behov av en kortare arbetstid har mycket svårt att gå i frontlinjen. De har mycket svårt att se arbetstiden som den viktigaste frågan. Eftersom en vanlig arbetare har förlorat en till en och en halv månadslön står naturligtvis reallönen i dag som förstahandspunkt för många. Men därav skall man inte dra slutsatsen att arbetarna inte vill ändra sitt livsmönster. De är här under stark utpressning av de krafter som vill sänka eller i varje fall inte förbättra reallönerna. Dessutom kan vi registrera att den socialdemokratiska ståndpunkten har förskjutits år från år —t.o.m. i utskottet. Vad jag kan utläsa av utskottsbetänkandet är att det som står där är en grov polemik mot sextimmarsdagen. Jag misstänker att moderaterna är mycket nöjda med den förskjutning som har skett. Socialdemokraterna, som tidigare åtminstone hyllade illusionen om att sex timmars arbetsdag skulle genomföras, har nu att döma av vad man kan utläsa av utskottsbetänkandet inga som helst tankar på en framtid med sex timmars arbetsdag. Förr kunde ju socialdemokraterna tänka sig att utreda konsekvenserna av en sextimmars arbetsdag, men någon sådan utredning har man inte åstadkommit. Så fort socialdemokraterna kom i regeringsställning ändrade de DELFA:s funktion till att vara ett remissorgan som bara skall kasta fram rapporter i stället för att se på konsekvenserna av ett verkligt förslag om sex timmars arbetsdag. Utskottet har på s. 7 i betänkandet som första motiv för att avstyrka vpk:s krav på sex timmars arbetsdag hänvisat till en studie av docenten Yngve Åberg, där det sägs att arbetstidsförkortningarna på senare tid istort sett inte har gett någonting i industrin och bara litet i den offentliga verksamheten. Man skulle kunna polemisera mycket mot detta. Är det inte så att denna utredning är mycket tunn? Den är väl inte heller, Ingvar Karlsson i Bengtsfors, inom DELFA helt oomstridd. Jag skulle misstänka att det inom DELFA finns de som vill titta närmare på det här. Om det vore sant att en arbetstidsförkortning inte skulle ge arbete åt fler har det under lång tid i näringslivet och i den offentliga verksamheten funnits en fantastiskt låg produktivitet, som har kunnat sugas upp av arbetsförkortningen. Om det var orsaken, skulle jag vilja fråga utskottets talesman om det finns utrymme för en kommande arbetstidsförkortning. Sedan kan det ju vara så, att rationaliseringen och effektiviseringen i industrin och den offentliga verksamheten inte minskar därför att man förkortar arbetstiden. I valrörelsen träffade jag några fackföreningsföreträdare på ett pappersbruk som sade: Talet om en kortare arbetsdag har inte gett oss här någonting. Vi är inte fler än vi var för tio år sedan. Mitt motargument löd: Men ni har ju ändå ett femte skiftlag. Om ni inte hade haft detta femte skiftlag utan bara hade haft fyra — som det var förut — hade det ju funnits ett skiftlag mindre och ni skulle ha haft längre arbetstid. Arbetstidsförkortningen har naturligtvis gett fler möjlighet att arbeta. Självfallet gäller det också industrin och den offentliga verksamheten. Så lättsinnigt som docent Yngve Åberg behandlar frågan om arbete och arbetstidsförkortningar får man nog inte behandla en sådan här fråga i framtiden. När man tittar på dessa frågor, kommer man dessutom att finna att Europafackens utredningsinstitut har kommit fram till andra slutsatser. En arbetstidsförkortning ger jobb, säger man. En arbetstidsförkortning i Österrike från 45 till 40 timmar gav 2 000 nya arbetstillfällen. I Västtyskland, säger man vidare, kunde över 80 000 människor behålla sina arbeten och även få nya genom olika typer av arbetstidsförkortning. Sådana argument är väl också värda att beakta i framtiden. Vidare säger man att en förkortning av arbetstiden med en timme i Frankrike har gett 50 000-100 000 nya jobb. I Nederländerna har en förkortning av arbetstiden gett 75 000 nya jobb. Det är inte minst viktigt att nämna att det i tidningen Metallarbetaren finns en rapport från EG-Metall, enligt vilken en arbetstidsförkortning till 38,5 timmar gett 100 000 nya jobb. Det är alltså inte här fråga om något oomstritt. Utskottets argumentering för avslag är ganska svag. Sedan kan man väl också räkna med att Metall i Sverige — som är raka motsatsen, om jämför med hur det är i Europa i övrigt — går SAF och även regeringen till mötes och säger: Nu skall vi ha en arbetstidsbank, som betyder att varje individ får ta ut ledighet när han eller hon vill — det är kanske en variant av de avtal som finns i dag och som säger att man får ta ut övertid i form av kompensationsledighet. Vii vpk framhåller att det nu måste vara slut på denna avledningsmanöver. Det här är en mycket viktig fråga för samhället framöver. Det handlar om jämlikhet och rättvisa. Det handlar alltså inte bara om att undersöka om det finns något utrymme i vårt samhälle för sådana här åtgärder. De inom arbetarrörelsen som har drivit dessa frågor måste ju snart fråga sig: När kan man förkorta arbetstiden? Diskutera också jämlikhetsfrågorna! Ta reda på hur vi skall leva tillsammans med våra barn och äldre och hur vi skall fördela resurserna! Går det inte alls, inom ramen för nuvarande samhällssystem, att göra någonting sådant? Jag tycker att de i arbetarrörelsen som driver dessa frågor måste ta sig en allvarlig funderare. De måste fråga sig om man inte i grunden måste göra någonting i stället för att bara hänvisa till det s.k. samhällsutrymmet, som nu har funnits i tio år. Man skulle kunna ställa frågan: När skall någonting hända? Vilka grundförutsättningar finns det? Är det i nästa lågkonjunktur som någonting händer, eller hur är det? Det borde ju finnas några perspektiv. Naturligtvis menar vi för vår del att DELFA borde få fler uppdrag. Man borde utreda hur en arbetstidsförkortning skulle gå till och hur den snabbt kunde genomföras, i stället för att — som man gör i dag — sprida material och förvirring. Självfallet är det också en tragedi för alla de kvinnor i vårt samhälle som har engagerat sig i partier och organisationer, att vi har fått en sådan här utveckling. Kvinnorna har hamnat mycket långt bak i kön av dem som diskuterar dessa frågor. När jag i betänkandet tittar på uppställningen av socialdemokratiska ledamöter i arbetsmarknadsutskottet finner jag inte en enda kvinna. Skall jag tolka det som en liten protest att ingen socialdemokratisk kvinna har suttit med i behandlingen av detta ärende? Det socialdemokratiska kvinnoförbundet, som driver dessa frågor helhjärtat på ett mycket bra sätt, måste känna sig sviket av detta utskottsbetänkande. För dem som har diskuterat barnens roll, kvinnans roll och jämlikheten måste det vara en stor tragedi när andra krafter i samhället så till den milda grad kör över kvinnoopinionen. Övertidsfrågan är kanske den mest markerade frågan i dagens arbetstidsdebatt, eftersom det är övertiden som ökar mest. Arbetsmarknadsministern har lovat att bevaka frågan. Kom ihåg att den öppning i arbetstidslagens 3 §, som den borgerliga regeringen initierade och socialdemokraterna inte hade mycket emot, på många sätt är förödande för jämlikheten. Det är som Rita Liljeström säger, att männen väljer sin arbetstid först och sedan får kvinnorna ta det som blir över. Rita Liljeströms rapport till DELFA är talande när det gäller flexibel arbetstid. Den roll som kvinnorna i dag har cementeras. Det är SAF som har initierat flexibel arbetstid och konjunkturanpassad arbetstid, och eftersom = Prot. 1985/86:45 detta godkänns i dag är frågan om inte kvinnornas jämlikhet har gått flera 5 december 1985 steg tillbaka. Vpk:s reservation 7 gäller en semesterlönefond. Vi tycker att regeringen hoppar för mycket i semesterfrågorna och klart sviker semesterlönefonden. Vi yrkar att regeringen tar in den frågan i kommittédirektiven. Det finns några felaktigheter i den gamla semesterlagen som måste rättas till, och de gäller reglerna om sparad semester. Den som har sparat semester måste också kunna ta ut semestern under sommarmånaderna och få en sammanhängande ledighet. Kapitalet skall inte få bestämma var man förlägger den semester som man har sparat. Vpk tycker att Stig Gustafsson och övriga socialdemokratiska motionärer har alldeles rätt och bör få stöd av riksdagen när det gäller sextimmarsdagen för småbarnsföräldrar. Det kan inte vara riktigt att arbetsgivaren tillåts förlägga sextimmarsdagen mitt på dagen, så att ledigheten delas upp på en timme på morgonen och en timme på kvällen. Utskottet och riksdagen borde ha kunnat säga att vi skall fixa detta, men inte ens det kunde man göra. Det är kanske ett tecken på vart vi är på väg. Med detta yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Arbetsmarknadsutskottet behandlar i detta betänkande frågor om arbetstid, semester och annan ledighet. Det rör sig enbart om motioner från den allmänna motionstiden. Moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna föreslår från skilda utgångspunkter ändrade riktlinjer för DELFA:s arbete. I den moderata motionen 1984/85:2715 av Alf Wennerfors m.fl. föreslår man att arbetstidslagstiftningen skall begränsas och att flexiblare arbetstider skall främjas. Likaså ifrågasätts betydelsen av generella lagstadgade arbetstidsförkortningar. Vänsterpartiet kommunisterna förordar i sin motion 1984/85:547 att planeringen skall inriktas på en generell arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag. DELFA:s direktiv är brett upplagda. Syftet är att belysa arbetstidsfrågorna från olika håll och därigenom stimulera till debatt om arbetstidsfrågorna. En rad skrifter i dessa frågor har getts ut av delegationen. Utskottet anser att man bör vara öppen för diskussioner om nya former för arbetstider för att kunna tillgodose individuella önskemål från arbetstagarna, effektivare utnyttja maskiner etc. men också beakta konsumentintressen när det gäller öppettider m.m. Utskottet delar inte moderaternas uppfattning att lagstiftningen står i vägen för flexiblare arbetstider. Arbetstidslagen är dispositiv. Det innebär att man genom centralt slutna kollektivavtal kan göra undantag för hela eller delar av lagen. Avtalsvägen har man vidare möjligheter att undanta viss verksamhet eller vissa arbetstagare. Dessutom kan man på det lokala planet träffa tillfälliga uppgörelser. Arbetsmarknadens parter kan således själva bestämma om arbetstiden. Av tradition har arbetstidsförkortningar genomförts genom tvingande och för hela arbetsmarknaden gällande lagstiftning, säger moderaterna i sin 15 reservation. Så är det naturligtvis inte. Det är inte av tradition som vi måste lagstifta på detta område. Det var och är en nödvändighet för att man skall kunna skapa goda arbetsvillkor för de anställda. Industrialismens historia både i vårt land och utanför vårt lands gränser är full av exempel på nödvändigheten av lagstiftning på detta område. Med detta yrkar jag avslag på motionerna 2715 och 2687. I motion 1984/85:547 av vänsterpartiet kommunisterna föreslår man en förkortning till sex timmars arbetsdag före utgången av 1980-talet. Arbetsmarknadsutskottet har tidigare behandlat liknande motioner från vpk, där man begär ett uttalande från riksdagens sida i överensstämmelse med motionen. Riksdagen har avslagit dessa krav. Om de långsiktiga målen för att nå sex timmars arbetsdag råder det i princip ingen oenighet. Utskottet anser nu liksom tidigare att det bör ankomma på arbetsmarknadens parter att avgöra vilka prioriteringar de vill göra mellan arbetstidsförkortningar och andra former av standardhöjningar. Utskottet konstaterar vidare att det ekonomiska läget är sådant att det endast tillåter begränsat utrymme för arbetstidsförkortningar. I ett sådant läge bör i första hand grupper med särskilda behov komma i fråga. Låt mig säga några ord med anledning av vad Lars-Ove Hagberg yttrade. Han sade att vi alla misskrediterar sextimmarsdagen. Jag vill framhålla att detta inte är sanning. Två LO-kongresser och den socialdemokratiska partikongressen har slagit fast att målet är sex timmars arbetsdag, men att vi måste prioritera, innan vi kan genomföra en så stor reform. All praktisk politik är prioritering, och enligt den principen har arbetarrörelsen alltid arbetat. Men jag vill hävda att det långsiktiga målet är att vi skall få sex timmars arbetsdag. Lars-Ove Hagberg sade också att utredningar som gjorts, bl.a. av Åberg, är lättsinniga. På grundval av de förutsättningar som vi har i vårt land syftar de till ett genomförande inom rimlig tid. Vidare gjorde Lars-Ove Hagberg en jämförelse med det övriga Europa. Vad kan man då konstatera? Jo, genom en hård inflationsbekämpning med bortseende från sysselsättning har man skapat en sådan arbetslöshet att många av de fackliga företrädarna och de anställda inte har några andra möjligheter än att välja arbetsdelning och därigenom kanske få några fler arbetstillfällen. Man bör vid denna analys också se på hur sysselsättningsproblemet behandlas i andra europeiska länder än vårt land. Då blir det kanske en riktigare bedömning. Man kanske säga att Lars-Ove Hagbergs förenklade jämförelse härvidlag är lättsinnig. Andra utredningar har också visat att det inte blivit några nya arbetstillfällen alls i andra europeiska länder, och det är det som är problemet i detta sammanhang. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på motionerna 1984/85:547, 545, 1112 och 1157. I motion 2644 av Görel Bohlin yrkas på begränsning av läkarnas arbetstider för att undvika misstag i samband med övertrötthet. Motionskraven är svårförenliga, konstaterar utskottet, men problemen bör kunna lösas förhandlingsvägen. Något initiativ från riksdagens sida behövs därför inte. Jag yrkar avslag på motionerna 2279 och 2644. I motion 2122 av Erkki Tammenoksa begärs en utredning om ett utvecklingsår för löntagare. Kommittén för översyn av semestervillkoren har bl.a. till uppgift att sammanföra olika ledighetsregler till ett mera generellt system. Vidare skall frågan om rätten att spara ledighet över åren utredas. Utskottet anser att man därför bör avvakta resultatet från denna utredning. Någon åtgärd från riksdagens sida med anledning av motionen är därför inte påkallad. När det gäller semesterfrågor begär Alf Wennerfors m.fl. i motion 2715 en översyn av semesterlagen. Utskottet hänvisar till att regeringen redan tillsatt en kommitté för översyn av semestervillkoren. Något initiativ från riksdagen, som begärs i motionen, är därför inte påkallat. Utskottet avstyrker motionen, bl.a. med hänvisning till att genom den nu tillsatta semesterkommittén nya reformfrågor om utjämning av semesterförmåner kommit i förgrunden. Kort uttryckt kan sägas att motionärerna vill begränsa ledighetslagarna, framför allt när det gäller studier och facklig verksamhet. Vidare skall ledighetslagarna anpassas till de mindre företagens situation. Utskottet framhåller att man genom den nu tillsatta semesterkommittén kan få en lagteknisk översyn i fråga om uppbyggnad och samordning. Däremot avvisar utskottsmajoriteten bestämt att det skall ske en omprövning av målsättningen för de olika lagarna. Den avvägning som tidigare gjorts mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen bör bestå. Vidare hävdar motionärerna att särskild hänsyn måste tas till de små företagen när det gäller ledighetslagarna. Ett sådant ställningstagande skulle ju innebära att anställda hos små företag skulle få sämre ledighetsvillkor än Övriga grupper på arbetsmarknaden. En sådan lag skulle inte bara drabba de anställda utan även företagen, som skulle få svårigheter att rekrytera och behålla arbetskraft. Utskottet konstaterar att riksdagen i våras avvisade ett förslag om vårdnadsersättning med 24 000 kr. per år för alla familjer med barn under tre år. Förutsättningarna för förlängningen av tjänstledigheten har därmed fallit. I en dom har arbetsdomstolen godtagit att arbetsgivaren får förlägga ledigheten uppdelad på en timme i början och en vid slutet av arbetsdagen. Motionärerna begär en förändring av den aktuella lagen, så att ledigheten kan tas ut sammanhängande. Utskottet instämmer med motionärerna att det kan finnas behov av ändring av rättsläget i detta avseende. Det bör kunna ske i samband med översynsarbetet, som pågår i arbetsrättsliga frågor inom arbetsmarknadsdepartementet. E Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5 och avslag på samtliga motioner.

Herr talman! Arbetstidslagen är dispositiv, säger Gustav Persson och utskottsmajoriteten. Ja, det är den, men bara på central nivå. Det är bara centrala avtal mellan arbetsmarknadens parter som kan ersätta arbetstidslagen. Det är endast i mycket begränsad utsträckning som lokala avtal kan ersätta lagens tvingande regler. Jag tror att det är viktigt att vi får ned de här frågorna på lokal nivå. Jag skall citera vad Gösta Rehn skriver i denna fråga. Han säger: ”I det gamla samhället, där löntagarens ställning i förhållande till arbetsgivaren var mycket svagare än i dag, var det nödvändigt att helga lagarna om nedsatt arbetstid och andra sociala rättigheter genom stark solidarisk självdiciplin för att få dem åtlydda i praktiken. Detta förutsatte enkla och likformiga regler. Arvet från den tiden gör en här och där kvarstående misstänksamhet mot alla förslag om ”flexibilisering” både begriplig och respektabel. Men vi som lever i ett annat samhälle bör undvika att låta ”den föregående generationens idéer vila som en alp på de efterföljandes hjässor'.” Leif Blomberg, Metall, har också uttalat sig i frågan. Han säger att det finns många människor som inte har barn eller som har vuxna barn. ”Varför skall de behöva arbeta sex timmar om det finns andra möjligheter? De kanske hellre jobbar åtta timmar och tar längre semester? Det skulle inte förvåna mig om många barnfamiljer också föredrar andra lösningar än en sextimmarsdag.” ”Jag har respekt för att vissa barnfamiljer vill ha sex timmar. Men jag tycker inte att förespråkarna skall stirra sig blinda på det förslaget och tro att alla har småbarn hemma.” Det är detta debatten handlar om. Vi måste försöka få ned avgörandena i de här frågorna så nära de enskilda arbetstagarna och arbetsgivarna som någonsin är möjligt. Det är det som vi moderater vill åstadkomma. Vi vill avlägsna den alp på våra efterföljandes hjässor som Gösta Rehn talat om.

Herr talman! Nej, Gustav Persson, att riksdagen i våras avvisade vårt krav om vårdnadsersättning behöver inte betyda att kravet om tjänstledighet också försvann. Det är nämligen så att det är frivilligt. Lagen skall ge möjlighet för småbarnsföräldrar att stanna hemma i tre år. Jag är medveten om att det kan vara mycket svårt att klara av det, om man inte har någon ersättning under ledighetstiden. Men det finns faktiskt människor ute i vårt samhälle som önskar stanna hemma vissa tider när barnen är små, och vi skall ge dem den möjligheten. Det är alltså frivilligt. Om vi ökar den lagstadgade möjligheten till ledighet till att omfatta tre år betyder det inte att alla måste stanna hemma i tre år. Det här är en frihetsfråga — jag tycker den är viktig — och det skall Gustav Persson komma ihåg. Sedan får vi se vad vi kan göra framöver — om vi också kan få till stånd någon ersättning för ledigheten. Det anser jag självfallet är en nödvändighet i det vidare perspektivet. Men tyvärr har vi inte lyckats komma så långt nu. Visst behöver vi en översyn av ledighetslagarna. Ute i samhället, på företagen, anser man att detta många gånger för problem med sig. Socialdemokraterna jämför stora och små företag och säger att det inte är någon skillnad i deras förhållanden och att man inte kan ha olika lagar för stora och för små företag. Nej, men man kan ha avtal, och avtalen kan anpassas efter företagens struktur. Jag tror det är riktigt. Vi måste komma till rätta med den synen på hur ett samhälle fungerar och försöka anpassa åtgärderna efter situationen. Då är inte en generell lagstiftning det bästa.

Herr talman! Vi måste ändå utgå från dagens verklighet, Gustav Persson. Dagens verklighet är att vår arbetstidslagstiftning har stora brister. De som har den avgörande makten och det avgörande inflytandet på jobbet vill ha flexibla arbetstider och försöker åstadkomma så individuella arbetstider som möjligt. De arbetstider som håller på att utvecklas går stick i stäv mot tankarna om jämlikhet och rättvisa. Sådana arbetstider försvårar för oss att uppnå de mål som arbetarrörelsen ställt upp, och detta är ett faktum som de som omfattar arbetarrörelsens grundtankar måste fundera över. Vad är det som håller på att ske? Nu accepterar utskottet och socialdemokraterna att denna utveckling fortsätter; man sätter ingenting emot. Jag skulle vilja fråga en gammal fackföreningsman som Gustav Persson: Vilka förutsättningar har detta samhälle att genomföra en kortare arbetsdag, så att vi kan uppnå jämlikhet, ta hand om våra barn, åstadkomma rättvisa och kanske även få fler jobb? När får vi dessa förutsättningar? Blir det på andra sidan år 2 000? Vilka strukturella förändringar behövs? Dessa mål har fastställts av två LO kongresser och två SAP-kongresser. Är det, som jag tidigare frågade, med detta som med republikkravet? Är detta bara skådebröd för väljarna och framför allt för kvinnorna? De som vill arbeta för jämställdhet måste på allvar ställa dessa frågor. Jag återkommer sedan till Yngve Åbergs DELFA-rapport. Den måste anses vara mycket viktig, eftersom dess huvudmoment citeras nästan helt och hållet i betänkandet. I utskottsbetänkandet förs ingen diskussion om framtiden och om målsättningen arbete åt alla. Kan industrin och den offentliga verksamheten ge så många arbeten att vi kan uppnå målet arbete åt alla? Jag ställer den frågan, Gustav Persson, bl.a. med tanke på sysselsättningsutredningen. Min och vpk:s bestämda uppfattning är att det för att vi skall uppnå det målet behövs en arbetstidsförkortning. Vilka visioner har socialdemokraterna? Det finns i betänkandet inte ett ord om DELFA-rapporten av Ylva Eriksson och Rita Liljeström, vilken tar upp de stora problemen, nämligen frågorna om jämställdhet och halva vår befolknings möjligheter på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Utvecklingen på detta område är skrämmande, Gustav Persson. Socialdemokratin har nog svikit inte bara arbetarrörelsen utan även kvinnorna i samhället.

Herr talman! Man talar nu — inte minst på moderat håll — mycket om flexibla arbetstider. Men vad menar man med detta begrepp? Är det fråga om flexibla arbetstider på arbetstagarnas villkor eller på arbetsgivarnas villkor? Moderaterna säger att lagstiftningen står i vägen. Inom fackföreningsrörelsen har vi en helt annan erfarenhet. När det gällt att skapa goda anställningsvillkor och bra arbetstider har lagstiftningen varit till god hjälp för att i grunden förändra samhället på det området. Vi blir naturligtvis mycket tveksamma när moderaterna t.o.m. begär förändringar i ILO konventionen. Vidare hänvisar man till Gösta Rehn när det gäller flexibilitet i arbetslivet. Men Gösta Rehn konstaterar själv — det sade Sonja Rembo ingenting om — att man inom många OECD-länder och inom EG har förvanskat begreppet ”flexibilitet”. Man ser det helt ur produktionssynpunkt. Man talar om ”driftstid” i stället för ”arbetstid”, och då blir flexibilitet någonting helt annat. Då är det inte längre fråga om att åstadkomma förbättringar för människorna. Man ser hellre att den solidariska lönepolitiken och anställningstryggheten avskaffas och att det systematiskt införs flexibla löner. För invandrarna skulle det bli än värre om det infördes flexibla arbetstider och arbetstidslagstiftningen samtidigt försämrades. I moderaternas motioner kan spåras att det är någonting sådant man vill åstadkomma, men det säger vi inom arbetarrörelsen och socialdemokratin bestämt nej till. Gösta Rehn säger också, och det citerar inte Sonja Rembo, att man försöker utnyttja flexibilitet för att förändra anställningsförhållandena i för de anställda negativ riktning. Låt mig också säga något om mannen som Sonja Rembo exemplifierade med, som var lärare och körde taxi. Det är ett strålande exempel på att vi har brist på barnomsorg här i landet. Och vad betyder det? Jo, att samhället inte kan utnyttja den här lärarens utbildning att undervisa elever, utan han får köra taxi i stället. Det visar väl värdet av att vi fortfarande bygger ut barnomsorgen, så att den täcker behoven för alla. Avslutningsvis vill jag säga något till Ingvar Karlsson i Bengtsfors. Han anser att man borde ha rätt till tjänstledighet till dess barnet har fyllt tre år. Men det blir svårt för många att klara det ekonomiskt, och då har vi socialdemokrater sagt att vi skall bygga ut föräldraförsäkringen i stället.

Herr talman! Gustav Persson försöker att konstruera motsättningar som jag tror inte finns oss emellan i de här frågorna. Arbetsmarknadsministern har ju vid åtskilliga tillfällen, inte minst här i kammaren, uttalat sin förståelse för kravet på variationsmöjligheter, ett ord som jag hellre använder än flexibilitet — kan man tala svenska, skall man göra det. Vi tror att Sverige kan bli ett föregångsland, att vi kan ta upp den här = Prot. 1985/86:45 diskussionen inom ILO och få en ny syn på arbetstidsfrågorna. Vi tror att 5 december 1985 Sverige har väldigt stora möjligheter att bli en föregångare. Eftersom vi har citerat Gösta Rehn, så kan jag citera en gång till vad han säger: ”--- även om man genom några fenomenala utredningar hade lyckats utröna vad som vore genomsnittsönskemålet i fråga om livsarbetstidens respektive ledighetens fördelning på olika perioder och ändamål, så vore man ju ändå långt ifrån att möta varje enskilds önskemål. Människor är ju lite olika. Standardiserade mallar passar bara en del. Det finns bara en lösning på det problemet. Den består i att låta den enskilde bestämma själv om saken inom så breda marginaler som produktionsoch finansieringssystemen rent tekniskt kan tåla.” Så enkelt är det. Detta insåg Gösta Rehn redan 1974, och nu är det vi moderater som framför den synpunkten. Märkvärdigare än så är det inte, Gustav Persson. Vi skall ha litet tilltro till våra medmänniskor. Människor är väldigt bra på att själva bestämma hur de vill ha det. Låt dem göra det inom så breda ramar som någonsin är möjligt.

Herr talman! Trots att Gustav Persson inte nämnde mig vid namn var det en ganska talande replik han hade. Han frågade egentligen vad flexibla arbetstider var för någonting. Det måste vara ett tecken på stor okunnighet om vad det handlar om på arbetsmarknaden i dag, vilka krafter som där råder och som håller på att vrida arbetstidsfrågan helt i den riktning Svenska Arbetsgivareföreningen önskar. SAF:s långvariga kampanj håller på att slå igenom, och moderaterna ligger som sagt steget före. Där har vi morgondagens arbetstid, Gustav Persson, om vi inte sätter in motåtgärder, och några sådana finns inte i dag hos den socialdemokratiska majoriteten. Det är det verkligt oroväckande framöver. Arbetsmarknadsministern säger i budgetpropositionen att vi måste vara öppna för en diskussion om nyskapande lösningar som bryter mot invanda föreställningar. ”På så sätt är jag övertygad om”, säger arbetsmarknadsministern, ”att vi kan finna arbetstidsformer som i hög grad kan tillgodose individens krav samtidigt som det blir möjligt att effektivare än i dag utnyttja maskiner och utrustning och att få till stånd bättre service åt konsumenterna.” Här handlar det, Gustav Persson, om driftstid. Jag har inte berört de motioner som handlar om skiftarbete och arbete på obekväm arbetstid, men jag vill säga att vi måste ha ett samhälle där vi minimerar det slaget av arbete. För detta får vi ta tekniken till hjälp. Det får inte bli tvärtom, att tekniken skall driva in oss i ännu mer obekväma arbetstider. Det är den utvecklingen vi har i dag. Arbetarrörelsens målsättning, att tekniken skulle vara i dess tjänst, håller på att gå åt rakt motsatt håll. Nu hoppas jag att Gustav Persson i sin sista replik kan ge mig en vision av när socialdemokratin tänker sig att samhället skall ge möjlighet till förkortad arbetstid. Jämlikheten är en stor fråga i samhället. Det gäller kvinnors och 2 barns möjligheter. Arbetstidsförkortningen är en förutsättning för att jämlikheten skall kunna genomföras. Så sades det ju också på 1970-talet. När kommer då arbetstidsförkortningen?

Herr talman! I betänkandet säger utskottet att det ekonomiska utrymme som finns är begränsat, och därför måste arbetstidsförkortningen vägas mot andra standardförbättringar. Eftersom de ekonomiska möjligheterna är begränsade måste vi vara mycket noggranna med prioriteringarna när det gäller att skapa möjligheter till rättvisa för de breda grupperna i landet. Det är därför viktigt att de anställda och de fackliga organisationerna får avgöra i vilken takt arbetstidsförkortningen skall genomföras. Om den saken är det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen överens. Det är viktigt att påpeka detta. Erfarenheten visar att den regering som inte klarar ekonomin knappast är kvar mer än en period — om regeringen är socialistisk. Lars-Ove Hagberg och jag har naturligtvis som gemensamt önskemål att behålla en socialistisk majoritet i detta land. Då måste vi också föra en politik som ger oss möjlighet till detta. Erfarenheterna ute i världen visar att om socialdemokratin inte klarar ekonomin kan den inte fortsätta att regera och kan då inte genomföra dessa reformer. Då blir det andra värderingar som styr politiken. Låt mig också tillägga — jag hann inte säga detta i min replik till Ingvar Karlsson i Bengtsfors — att om man bara ökar ledigheten utan att ta hänsyn till det ekonomiska, då försvårar man för många grupper och för de svagaste i vårt land att utnyttja den förmånen. Vi socialdemokrater har sagt att vi skall försöka klara det hela genom fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen jämsides med att vi ökar ledigheten. Man bör konstatera att de borgerliga, även centern, med sina motionsyrkanden är beredda att begränsa den betalda ledigheten, t.ex. för studier och för fackligt arbete. Samtidigt säger man att man vill öka ledigheten på områden där det inte ges ersättning. Det säger något om synen på fördelningsfrågorna inom de borgerliga partierna. Gemensamt för de borgerliga motionsyrkandena är att de innebär försämringar. Genom att minska studieledigheten missgynnar man de anställda, men man missgynnar på sikt också samhället. Människor som är ambitiösa och vill ta ledigt för att studera måste vara en tillgång för samhället. Detsamma gäller facklig verksamhet. Varför är det mindre bråk på den svenska arbetsmarknaden än i andra länder? Jo, därför att vi ger de fackliga företrädarna möjlighet att arbeta på ett rationellt sätt i företagen. Då fungerar det också på ett helt annat sätt än annars, och det är bra för hela arbetsmarknaden.

Herr talman! Utskottet har behandlat min motion om ett utvecklingsår för löntagare positivt och hänvisar till en utredning. Jag har ändå begärt ordet, eftersom jag vill tro att detta inte är sista gången som ett s.k. sabbatsår för arbetslivets folk diskuteras. Frågan om en sammanhållen ledighet ligger verkligen i tiden, och debatten är redan i gång. Flera forskningsgruppers resultat och senast Sune Ahléns utredning ”Vuxenutbildning — en utvärdering av 70-talets reformer” — läs gärna det som står härom i gårdagens nummer av Aftonbladet — pekar på utbildningsklyftor i samhället, och man efterlyser ett nytänkande. Därför har också professor Gösta Rehns tankar om en sammanhängande ledighet blivit aktuella. Gösta Rehn konstaterade 1974 ”att program som har inrättats för att minska ekonomiska sociala jämlikheter ofta misslyckats med detta och ibland till och med kan leda till motsatsen.

Finansieringen av ledigheter har varit den svaga punkten i de olika förslagen, men tanken på en fond tycks vara acceptabel hos de flesta som debatterar denna fråga. Senast har frågan om en fond, en arbetstidsbank eller något motsvarande diskuterats inom fackföreningsrörelsen. Av det intresse som jag har mött kan jag dra en slutsats, nämligen att frågan om s.k. sabbatsår eller utvecklingsår inte kommer att begravas i utredningskommittén. En lagstadgad rätt till längre ledighet skapar automatiskt vissa nya arbetstillfällen om än kortvariga, men ger dessutom på längre sikt arbetslösa, särskilt ungdomar, en chans att komma in på arbetsmarknaden. Också tanken på ett självfinansierat sabbatsår ligger nära till hands i detta sammanhang. Herr talman! Jag vill avslutningsvis påstå att förslaget om ett eller ett par utvecklingsår, s.k. sabbatsår, inte står i strid med frågan om arbetstidens förkortning eller med andra former av flexibel arbetstid.

Herr talman! Jag har funnit anledning att innan kammaren gå till omröstning i det nu aktuella betänkandet något kommentera utskottets handläggning av min motion 1108. Bakgrunden till motionen är den att viktiga och i många fall grannlaga och brådskande polisverksamheter stundom fått stå ogjorda eller kommit i gång alltför sent därför att arbetstidslagens bestämmelser om övertidsbegränsning lagt hinder i vägen. Det gäller här verksamheter som sägas vara av synnerlig vikt inte enbart för enskilda utan i lika hög grad för samhället. Omfattningen och svårighetsgraden av de polisinsatser som behövs kan som bekant inte fastställas i förväg. Som ett exempel på hur förhållandena är kan nämnas den närmast komiska situation som uppstod för ett antal mordutredare i Gällivare för något år sedan, när dessa tvingades sitta overksamma under icke kontorstid, eftersom de hade förbrukat sina övertidskvoter. Det tragiska är att mördaren fortfarande är på fri fot. Jag och många med mig kan inte riktigt frigöra oss från tanken att arbetstidslagstiftningen den gången spelade mördaren i händerna. Herr talman! Detta är en så fantastisk händelse, att många tror att man Prot. 1985/86:45 skämtar när man berättar om den. Men det är faktiskt fråga om en krass S december 1985 = verklighet. Ag tr na LT När man läser utskottets skrivning tror man knappt sina ögon. Där hävdar utskottsmajoriteten: ”Det måste dock anses tveksamt om polistjänsten är så särpräglad att man bör överväga en regel med den innebörd som föreslås i Vilken regel efterlyser jag då? Den regel som jag i min motion önskar utredd är en regel som medger polischef att i förekommande fall ta ut den övertid som är nödvändig för att polistjänsten skall kunna bedrivas med full kraft och effektivitet alla dagar på året och alla tider på dygnet. Den nu aktuella situationen är den att specialtjänsterna inom polisen vid pass den 1 juli årligen är förbrukade ur övertidssynpunkt och att polistjänst med särskild speciell inriktning måste bedrivas av för ändamålet mindre lämpad eller ej alls lämpad personal. Majoriteten i utskottet är inte beredd att ställa sig bakom min hemställan om en utredning i detta ämne. Polistjänsten anses ej särskilt särpräglad, och man överlämnar med varm hand dessa frågor att lösas av de fackliga organisationerna genom avtal på förbundsnivå. Men, herr talman, vad man i realiteten gör är att man överlåter en av samhällets rättsvårdande myndigheters verksamhet, denna verksamhets omfattning och kvalitativa nivå till fackliga organisationers godtycke. Det är av vikt att detta trots allt kommer till kammarens protokoll. Ty så särpräglad är polisens verksamhet trots allt, att dess verksamhet på ett avgörande sätt påverkar den enskildes säkerhet till liv och egendom. Detta borde utskottsmajoriteten kanske ha tänkt på. Nu är det facket som skall avgöra nivån på säkerheten och omfattningen av densamma. Slutligen gör, herr talman, utskottet ett nummer av att jag i motionen exemplifierat ett rådande avtal i Helsingforss polisdistrikt. Men detta exempel var menat såsom ett avskräckande exempel, där det framgår att de poliser som önskar arbeta övertid inte får det, medan de som inte önskar arbeta övertid tvångskommenderas. Det belyser litet av det fackliga avtalens genialitet och spänst i verkligheten. Utskottets majoritet borde kanske i högre grad ha läst motionerna innan man skrivit betänkandet. Mot bakgrund av vad jag ovan anfört vill jag säga att jag till fullo blivit tillgodosedd i den moderata reservationen 1, till vilken jag yrkar bifall. Herr talman! Allra sist: Den av Ingemar Eliasson väckta motionen 2279 har i sin hemställan en framställan om att generösa dispenser bör ges från arbetstidslagstiftning till läkare och annan sjukvårdspersonal. Tanken i denna motion, liksom i min motion, är att vitala samhällsfunktioner skall stå till samhällets och inte minst medborgarnas förfogande utan inskränkning. Om sådana ting borde oenighet i denna kammare ej råda.

Herr talman! Jag vill något kommentera motion 1984/85:2645 som behandlas i utskottsbetänkandet. Motionen handlar om föräldraledighetslagen. Den lagen ger småbarnsföräldrar möjlighet att förkorta arbetsdagen från åtta till sex timmar per dag till dess barnet har fyllt åtta år. Arbetsgivaren 24 och arbetstagaren skall komma överens om hur förkortningen skall genomfö ras. Blir man inte överens är det arbetsgivaren som bestämmer. I sådana fall får arbetsgivaren enligt lagen inte utan arbetstagarens samtycke förlägga ledigheten till annan tid än arbetsdagens början eller slut. I en dom från 1983 har arbetsdomstolen godtagit att arbetsgivaren har delat upp ledigheten så att en timme förläggs vid arbetstidens början och en timme vid dess slut. Vi motionärer ifrågasätter om denna dom överensstämmer med syftet i föräldraledigheten. På längre sikt kan man konstatera att den är ett allvarligt hinder för jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna. Vi motionärer anser vidare att ledigheten skall vara sammanhängande och att den inte skall kunna delas upp utan arbetstagarens samtycke. Utskottet har i sitt betänkande instämt i motionen och anser att det finns anledning att se över lagen på denna punkt. Man säger att det är naturligt att översynen skall ske i anslutning till det arbete med arbetsrättsliga frågor som pågår inom arbetsmarknadsdepartementet. Jag har tolkat detta och vad Gustav Persson nyss sade som ett instämmande i motionens krav och utgår från att ett förslag till lagändring föreläggs riksdagen snarast möjligt. Det handlar här om ett angeläget rättvisekrav, och inte minst om en viktig jämställdhetsfråga. Mycket arbete läggs i dag ner på att få fäder att utnyttja möjligheten till föräldraledighet och delat hemansvar. Detta förutsätter att föräldraledighetslagens regler om förläggning av ledighet tillämpas på ett sätt som lagstiftaren har avsett. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bara säga några ord med anledning av att Gustav Persson i sin sista replik sade att vi hade gemensamma intressen. Jag vill verkligen betona att Gustav Persson och jag har gemensamma intressen i att icke ha en borgerlig regering i det här landet. Gustav Persson sade att vi skall behålla den socialistiska majoriteten här i riksdagen, och det är min förhoppning att det då också bedrivs en socialistisk arbetarpolitik i stället för eftergifter åt borgerligheten.